Herr talman! Jag tyckte att det var mycket tänkvärda ord som Bengt Lindqvist sade här före mig, och de lägger ytterligare allvar bakom kraven att satsa på den offentliga sektorn. Kommunerna är hotade. ”Själva kärnan i kommunernas ekonomi är hotad. Fortsätter krympningen får kommunerna inte råd med nioårig skola, daghem, äldreomsorg, socialhjälp, kollektivtrafik och beredskapsarbeten. Redan i dag är situationen ett hot mot denna kärnverksamhet ——-—. Kommunerna kan tvingas lägga ner verksamhet som stadgats i lag. De blir lagbrytare.” Så säger Sven Järdler, som till helt nyligen var direktör i Kommunförbundet. Jag tycker att det är mycket allvarsamma ord. Bakom kommunernas ekonomiska problem ligger de borgerliga regeringarnas medvetna och klart uttalade politik att skära ner på kommunernas inkomster och begränsa deras verksamhet. Av de borgerliga regeringarnas olika s.k. sparpaket har drygt hälften tagits från kommuner och landsting. I våras drogs 3,5 miljarder in. Då sade socialdemokraterna att det var stöld, och de ville i stället frysa inne dessa pengar på ett konto i riksbanken. Från vpk:s sida säger vi nu till den socialdemokratiska regeringen: Ge dessa pengar tillbaka till kommunerna! Riv upp det här beslutet! Om inte detta sker, blir situationen än mer katastrofal för kommuner och landsting. Devalveringen på 16 70 har det talats om en hel del under den här debatten. Den ”kostar” kommunerna ytterligare 2 miljarder kronor och en tänkt, mycket eventuell momshöjning och en höjd arbetsgivaravgift ytterligare 600 milj.kr. För landstingen är motsvarande belopp 800 miljoner resp. 400 miljoner. Detta gör sammanräknat 3,8 miljarder kronor, som skall läggas utöver de stulna 3,5 miljarderna från i våras. Jag skulle vilja fråga regeringen: Hur har ni tänkt att kommunerna och landstingen skall klara av sin verksamhet? Vi menar att kommunerna och landstingen måste få tillbaka de här pengarna, annars kommer kommunerna och landstingen att bli nästa stora krisbransch i vårt samhälle. Det är kommunerna och landstingen som står för drygt två tredjedelar av hela den offentliga sektorn. De står för huvuddelen av samhällets vård och service som är så viktig för vanliga människor — barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg, skola och kollektivtrafik m.m. Det är mycket viktiga områden. Nu försämras på dessa områden en situation som tvärtom måste förbättras. Vpk menar att kommunerna och landstingen måste få tillbaka sina förlorade pengar och också få nya pengar för att bygga ut en nödvändig verksamhet. Det är kvinnors arbete som försvinner nu när det är anställningsstopp och avskedanden i kommuner och landsting. Ändå vet vi att kvinnorna behövs mer än väl ute i dessa verksamheter. Inom denna sektor arbetar till 80 Zo kvinnor, och många är deltidsarbetande. För bara några år sedan talade man om bristen på sjuksköterskor — nu är det arbetslöshet bland dem. Jag har en kamrat som arbetar inom långvården i Stockholm. Hon behövs också mer än väl i vården. Ändå har hon tvingats till halvtid på grund av nedskärningar, på grund av sparpaketen. Vad händer då? Vad händer för sjukhusen och för henne själv? Hennes arbetskamrater får arbeta mer och hårdare i ett redan slitsamt yrke. De gamla och sjuka får en sämre vård, och för henne själv är det deprimerande att inte få arbeta för att klara sin försörjning. Arbetslöshetskassan får gå in, och efter en tid är det kommunens socialhjälp som får ta vid. Inte klarar man sig på en halvtidstjänst som undersköterska i dessa tider, när matpriserna ligger skyhögt över vad de borde ligga, och när hyran ligger på 1 500-1 700 i månaden. Det som sker i kommuner och landsting är ett enormt slöseri med mänskliga resurser. Något ”sparande” är det absolut inte. Det kostar mer än vad som sparas. Låt min kamrat och många med henne få sina tjänster och tillåt dem göra ett fint arbete bland våra äldre människor! Andra som absurt nog ligger inom farozonen då det gäller massarbetslöshet är de som är anställda inom barnomsorgen. Där beräknas det bli en arbetslöshet på 20 26 inom några få år, trots att behovet av en utbyggd barnomsorg är enormt stort och behovet av en utökad personaltäthet också är stort. Kommunernas ekonomi kantrar på väldigt många sätt. Arbetslösa människor som utförsäkras från arbetslöshetskassorna kommer till kommunernas socialhjälp. I Kommunförbundets undersökning konstateras att det är arbetslösheten, och då framför allt den långa arbetslösheten, som orsakar överdragen på kommunernas socialhjälpskonton. Överdragen är inte små. Enskilda kommuner har 1981 överskridit kontot med 50 26. Kommunerna har hänvisat till ”de fördyrade omkostnaderna för främst boendet och baslivsmedel i kombination med en låg reallöneutveckling och minskat bostadsstöd m.m. Nya grupper av bidragstagare som villaägare m.fl. har tillkommit. Socialtjänstlagstiftningen har också angetts som en orsak till ökande kostnader.” Också småföretagare har tillkommit bland hjälpsökande. För Stockholms, Göteborgs och Malmös del har ökningen uppgått till omkring 50 20, men det finns enskilda kommuner som har haft så stora ökningar som 146 90 av socialhjälpsköstnaderna. Antalet människor som söker socialhjälp i dag är det största sedan kriget och har ökat med 17 000 på ett år. Socialbidragen i Stockholm har ökat från 190 till 300 milj.kr. — det motsvarar en krona i kommunalskatt. Ökad arbetslöshet och social nedrustning går hand i hand. Ge kommu nerna tillbaka de 3,5 miljarder kronorna! De skulle då få möjlighet att anställa 30 000 människor som i dag är arbetslösa. Ge dessutom kommuner och landsting möjlighet att bygga ut sina verksamheter med minst 3 20. Det behövs i barnomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen, och det ger ytterligare 20 000 nya jobb. Herr talman! Jag skulle också vilja komma in på frågan om sex timmars arbetsdag. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Det är nödvändigt att vi förkortar arbetsdagen till sex timmar för alla. Det är nödvändigt av många skäl. Arbetshetsen är ett skäl. Arbetstempot är hårdare uppdrivet nu för tiden, och stressen i arbetslivet har ökat. Många människor har långa och tröttsamma resor till och från arbetet. Det gäller både dem som bor i storstäderna och dem på glesbygden. De sociala skälen till att driva kravet på sex timmars arbetsdag är välkända. Vi måste få tid och ork att engagera oss i samhällsarbetet, i föreningsliv, i fackföreningar osv. Vi måste också få tid för barnen, kulturen och idrotten — för att nu nämna några viktiga områden. Jämställdhetsskälet är också välkänt. Sex timmars arbetsdag är en grundförutsättning för att vi skall kunna nå jämställdhet mellan man och kvinna, där vi delar på hemarbetet, på fostran av barnen osv. Ytterligare ett argument för sextimmarsdagen är arbetslösheten. Det finns alltså utöver de andra tungt vägande skälen för en allmän arbetstidsförkortning nu också ett rent arbetsmarknadsmässigt tungt vägande skäl. Landets dåliga ekonomi har hittills använts som ett argument mot sex timmars arbetsdag. Detta är helt fel. Tvärtom tjänar både samhället och, förstås mest, de berörda människorna på sextimmarsdagen. Men man vinner många ekonomiska fördelar med sex timmars arbetsdag. Detta visas i en undersökning som vpk nyligen har gjort. Vpk menar att sex timmars arbetsdag måste införas etappvis inom en tioårsperiod, med en början redan nu. Arbetstidsförkortningen skall genomföras med bibehållen lön. I en ekonomisk rapport över vad sextimmarsdagen skulle betyda rent ekonomiskt och i nya arbetstillfällen redovisas att införandet av sextimmarsdagen i det lägsta alternativet skulle ge 40 000 nya anställningar per år och i det högsta alternativet så mycket som 70 000 arbetstillfällen per år. Uppemot 200 000 nya jobb skulle alltså kunna tillskapas bara genom sextimmarsdagen. Vi har, herr talman, inte råd — vare sig samhällsekonomiskt eller från mänsklig synpunkt — att inte genast börja införa sex timmars arbetsdag. Den sista frågan som jag skulle vilja ta upp gäller barnomsorgen. De borgerliga regeringarna saboterade barnomsorgen, både kvantitativt och kvalitativt. Man tillät en avvikelse från femårsplanen, med de utlovade 150 000 nya platserna i daghem och fritidshem, med 30-40 26. Redan i dag behövs det 400 000 platser i daghem och lika många i fritidshem. Det finns 136 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser. utbyggnaden av barnomsorgen? Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att en ny plan utarbetas tillsammans med Kommunförbundet och att kommunerna får pengar för att driva på en stor utbyggnad av barnomsorgen. Det är bråttom med denna utbyggnad, dels därför att barnen behöver daghemmen, dels därför att det på många håll redan går arbetslösa förskollärare och fritidspedagoger. Det är inte försvarbart från någon synpunkt att inte driva på i frågan om barnomsorgens utbyggnad. Det finns också anledning att varna för den privatisering som på många håll tillåts breda ut sig inom barnomsorgen. Vpk menar att barnomsorgen skall byggas ut i kommunal, kollektiv regi. Men det behövs inte bara en kvantitativ utbyggnad. Barnomsorgen måste också byggas ut kvalitativt, med ökad personaltäthet och mindre barngrupper. Vad tänker socialdemokraterna nu göra för att garantera en bra barnomsorg för våra barn? Är det rätt att använda de borgerliga modefraserna ”flexibilitet” och ”utnyttja befintliga resurser bättre”? Dessa fraser betyder fler barn in i barnomsorgen i större grupper, på samma ytor, utan nybyggnation och med oförändrad personaltäthet. Har inte utvecklingen och erfarenheten visat att det behövs klara och fasta miniminormer för kvaliteten inom barnomsorgen? Det är på tiden att socialdemokraterna börjar intressera sig för den kvalitativa delen inom barnomsorgen. Jag vill också, eftersom jag har ett par minuter på mig, säga några ord om den fråga som Gertrud Sigurdsen tog upp. Jag är glad att hon ägnade sitt anförande åt narkotikapolitiken. Det är en mycket viktig fråga. Jag skall inte kommentera den här kommissionens arbete, eftersom tillsättandet ligger så närai tiden. Men jag vill peka på en sak. Skolan har, tycker jag, en nyckelroll i narkotikafrågan. Gertrud Sigurdsen sade att vi måste bygga upp ett samarbetsnät mellan olika kommunala verksamheter. I det bostadsområde där jag bor har vi faktiskt byggt upp ett sådant nät, men ändå inte kommit till rätta med de mycket svåra problem med hasch som vi har på vår skola. 50 9o av eleverna utsätts för försäljningsförsök från olika personer. Det gäller inte bara hasch, utan det är opium, LSD och amfetamin som säljs till eleverna på en vanlig svensk grundskola. Det är ofattbart att sådant kan förekomma. Det finns alltså ett samarbetsnät mellan skola, socialarbetare osv., men problemen har vi inte kommit till rätta med. Nätet har också funnits i ganska många år, ändå ökar problemen på vår skola.

Herr talman! Låt mig först säga till Inga Lantz, som tillsammans med mig har deltagit i många debatter om barnomsorgen i den här kammaren, att hon inte behöver tvivla på vad socialdemokraterna har för inställning när det gäller angelägenheten av en bra kommunal barnomsorg. Inga Lantz ställer här flera frågor till mig om vad vi tänker göra. Den socialdemokratiska regeringen tillträdde den 8 oktober. Vi har ännu inte möjlighet att presentera förslag på olika områden. Jag tycker också att det är fel när Inga Lantz säger att det vore på tiden att socialdemokraterna insåg behovet av kvalitet inom barnomsorgen. Jag tror att det är socialdemokratin som tillsammans med fackföreningsrörelsen i detta land har varit den starkaste pådrivaren när det gäller en bra kommunal barnomsorg. Vi var ofta, i början av 1950-talet, ganska ensamma. Sedan har många grupper slutit upp och tyckt att det är nödvändigt med en bra kommunal barnomsorg. Inga Lantz får alltså vänta på de direkta förslagen på detta och många andra områden från den socialdemokratiska regeringen. Inga Lantz pekar på ett naturligtvis mycket viktigt problem, nämligen hur svårt det är att komma till rätta med narkotikamissbruket. Vår förhoppning är att denna kommission skall kunna hjälpa till i det arbetet. Kommissionen skall arbeta snabbt, och Jan Nygren skall ha en speciell grupp med politiker och andra som skall ta itu med just den opinionsbildande delen, hur man skall förbättra de förebyggande insatserna. Jag hoppas att man där med förenade krafter skall kunna komma fram med förslag, så att vi kan arbeta ännu bättre än tidigare på detta område.

Herr talman! Jag är litet besviken på att man inte i regeringsdeklarationen och nu inte heller Gertrud Sigurdsen tar upp frågan om hur vi skall klara utbyggnaden av barnomsorgen. Det minsta jag hade förväntat mig av en socialdemokratisk regering var att man sade: Nu skall vi ta tag i detta och få till stånd en ny plan för utbyggnaden; vi skall ta upp överläggningar med Kommunförbundet för att garantera att vi kan uppfylla åtminstone löftet till föräldrarna om 150 000 nya daghemsplatser och fritidshemsplatser. Detta löfte missade man med 40 96. Jag tycker alltså att det finns stor anledning för regeringen att snarast få till stånd en ny utbyggnadsplan. Det enda som sagts gäller detta med statsbidragen, och det skall bli intressant att se på vilken procentsats man där kommer att hamna. Det är klart att kommunerna i det ekonomiska läge som de i dag befinner sig i behöver ganska stora statsbidrag för att klara en utbyggnad rent kvantitativt inom barnomsorgen. Sedan är det faktiskt så att socialdemokraterna inte varit speciellt intresserade av kvalitetskraven här i kammaren eller ute i kommunerna. Man har sagt sådana saker som att stora barngrupper inte är något problem. Det var inte många år sedan Kjell-Olof Feldt uttalade det i en artikel i LO-tidningen, som gjorde mig mycket förfärad. Ute i kommunerna säger man att vi måste pröva nya lösningar. Jag anser att detta är väldigt farligt för kvaliteten inom barnomsorgen. Vi hade en välkänd reservation här i kammaren 1976, där vänsterpartiet kommunisterna tillsammans med centerpartiet och folkpartiet uttalade att klara miniminormer behövs för barngruppsstorlek och för personaltäthet. Den reservationen ställde sig socialdemokraterna utanför tillsammans med moderaterna. Jag var mycket besviken över att vi inte kunde komma överens om en sådan sak. Sedan har det hänt att de borgerliga i sin första regeringsdeklaration ställde ett löfte, men därefter har man gjort en kovändning, varför de borgerliga inte är någonting att lita på när det gäller kvaliteten. Under det senaste året har det hänt saker inom barnomsorgen som innebär en direkt social nedrustning. När det gäller narkotikaproblemen på skolorna är det väl viktigt att få till stånd något slags frontverksamhet, som består av lärare, skolpersonal, föräldrar och elever, för att angripa problemen innan de ens har uppkommit, eftersom det tycks vara så svårt att komma till rätta med dem som säljer narkotika på skolorna. Frågan om haschmissbruket i våra svenska skolor i dag är det mycket viktigt att tackla.

Herr talman! Får jag först uttala min tillfredsställelse över den tilltro till folkrörelsernas medverkan i kampen mot drogmissbruket som fru Sigurdsen uttalade. Det är ju, ärligt talat, inte alltid som man hör så positiva tongångar om de ideella och frivilliga insatsernas betydelse som komplement till vad stat och kommun kan göra. Det kändes därför väldigt bra att få höra det i den här deklarationen om kampen mot drogmissbruket. Jag har emellertid begärt ordet — jag som flera andra — för att något ta upp frågan om fördelningspolitiken. Det går en ideologisk skiljelinje i frågan om hur bördorna skall fördelas, sade Olof Palme i gårdagens debatt. Jag antar att han menade att socialdemokraterna står för en mer rättfärdig fördelningspolitik än vi andra. Också i den socialdemokratiska regeringsdeklarationen sägs att devalveringens effekter skall fördelas på ett acceptabelt sätt. Jag betvivlar inte ett ögonblick det ärliga uppsåtet där bakom. Men med hänsyn till den politik socialdemokratin stått för i opposition och hittills åstadkommit i regeringsställning måste jag fråga mig, om man har tänkt igenom hur en acceptabel fördelningspolitik ser ut. I en ekonomi där ingen kan ställa ut löften om en höjd levnadsstandard för alla ser fördelningspolitiken — eller snarare instrumenten för den fördelningspolitiken — annorlunda ut än i en ekonomi där man kan ägna sig åt att fördela en välståndsökning. När tillväxten inte räcker till för att försvara realvärdet för allas välstånd måste man vara väldigt observant, så att inte de redan privilegierade fortsätter framåt, medan de redan svaga får ta två steg bakåt. Jag är dess värre inte alldeles övertygad om att socialdemokraterna är tillräckligt observanta på denna punkt. Låt mig ta ett par exempel. Det viktigaste en regering har att göra för att förhindra en orättvis fördelning av bördorna är att bekämpa inflationen. Inflationen omfördelar bördorna från den som har knappa tillgångar till den som redan har rikligt, från den sparsamme till den slösaktige. Det lovade därför gott när socialdemokratin sommaren 1981 lade fram ett s.k. krisprogram, där huvudgreppet var just kampen mot inflationen. Dess värre följde man inte programmeti det fortsatta arbetet. Och när man väl kom i regering åstadkom man med devalveringen redan på sin första dag en fördubblad inflation. Denna fördubblade inflation är ett första allvarligt tecken på att talet om en acceptabel fördelningspolitik inte är genomtänkt utan t. v. bara ord. Efter att i opposition ha ställt i utsikt mer svängrum för svenska folket har man i regering efter valet åstadkommit den värsta svångremspolitik vi någonsin utsatts för. Det kan i och för sig ses som uttryck för att också socialdemokraterna nu erkänner att vi levt över våra tillgångar. Men det betänkliga är att man lägger denna börda uteslutande på de yrkesaktiva grupperna. En småbarnsförälder t.ex. med säg 90 000 kr. i bruttoinkomst får vidkännas en rejäl standardsänkning, medan en ATP-pensionär med samma inkomst utlovas inflationsskydd till sista oljedroppen. Den som har stor försörjningsbörda, den som har att dra försorg om barn i den mest kostsamma åldern och den som har utlägg för sin yrkesaktivitet avkrävs en våldsam åtstramning medan den som bara har att dra försorg om sig själv lovas kompensation för varje tioörings höjning av oljepriset och varje tiondels höjning av momsen. Effekten av detta är ju att en höjning av t.ex. oljepriset, som folkhushållet i dess helhet inte kan kompensera sig för, får bäras dubbelt av de yrkesaktiva, först den som faller på deras egen konsumtion, sedan också den som faller på grupper som utlovats full kompensation — detta trots att de har samma bruttoinkomster. I ett läge när det är viktigare än någonsin att vi verkligen får till stånd en rättvis fördelning av den nödvändiga återhållsamheten är detta inte rimliga effekter. Det är i det läget anmärkningsvärt att socialdemokraterna fört ett sådant liv om ett ändrat index för pensionernas värdesäkring för att i stället öka bördan på barnfamiljerna. Innebörden av ändringen av pensionsindexet var ju inte att pensionärerna berövades allt inflationsskydd, som det låter i den enklare socialdemokratiska propagandan, utan att kompensationen för höjning av indirekta skatter och energiprishöjningar inte längre utgår. Detta vill nu socialdemokraterna återinföra och i stället lägga sten på börda för barnfamiljerna med en momshöjning. Det är förslag av den här sorten som gör att man måste fråga sig om ni socialdemokrater verkligen tänkt igenom hur en rättvis fördelningspolitik ser ut. Inte heller när det gäller det direkta stödet till barnfamiljerna synes man ha studerat verkligheten, innan man tagit ställning till hur barnbidraget kan och bör konstrueras. Barnfamiljerna är ju en stor och heterogen grupp, och alla är inte lika hårt klämda. Det är flerbarnsfamiljerna som har och får det svårast. Mittenregeringen var på god väg att förbättra deras situation. Prisstegringstakten var på väg ner. Skattereformen, som vi är eller i varje fall var överens om, skulle ge de flesta av dem en rejäl förbättring, och flerbarnstillägget innebar en real förbättring med över 10 96 sedan 1976. Nu har flerbarnsfamiljerna skäl att oroas. Inflationstakten fördubblas. Skatteomläggningen äventyras. Och flerbarnstillägget är såvitt jag förstår i farozonen, eftersom socialdemokraterna ursprungligen inte ville ha det. Det vore inte mer än rätt om socialdemokraterna sade, att de skall kompensera barnfamiljerna i varje fall för den extra prisstegring som de förorsakat dessa. Men det kan de inte säga. Socialministern kunde inte säga någonting när han fick chansen att svara på min fråga här i riksdagen förra veckan. Och jag kan förstå den våndan. En höjning av barnbidraget, som skulle kompensera en inflation på kanske 15 96, skulle nämligen ytterligare öka budgetunderskottet, som driver upp räntan, som ökar inflationen, som ställer krav på ny kompensation till barnfamiljerna och andra — och så snurrar ekorrhjulet bara ännu fortare. Nej, socialdemokraterna måste skaffa sig en mer genomtänkt fördelningspolitik, så att de som främst behöver hjälpen också är de som får den. I den ekonomiska situation vi har i dag innebär det att vi noga måste tänka igenom de transfereringar som staten har råd med, så att dessa kommer rätt grupp till godo. Det var precis det som var tanken bakom flerbarnstillägget. Vore det ändå inte lika bra, fru Sigurdsen, att här och nu ge besked om att den socialdemokratiska regeringen avser att behålla flerbarnstillägget? Jag begär inte någon precision i belopp eller i beskedet om hur det går med barnbidraget i övrigt, men jag vill ändå säga: Lugna flerbarnsfamiljerna på den här punkten, så att de åtminstone slipper en del av den extra börda som socialdemokraterna lagt på det svenska folket! Även de andra av dess.k. fyra vallöftena avslöjar att socialdemokratin inte har en genomtänkt fördelningspolitik. För att slippa två karensdagar höjer man momsen med 2 96. Besparingen som vi gjorde i sjukförsäkringen var ju så konstruerad, att de som har den största betalningsförmågan fick ta den största besparingen. De som ofta är sjukskrivna skyddas, medan ersättningen sänktes för dem som har högre inkomster. Men vilka är det som drabbas av en momshöjning? Alla, kan det tyckas. Men mest ändå de som använder hela sin inkomst till livets förnödenheter. De som har marginaler i sin personliga ekonomi kan nog bära det, men de som har svårt att få lönen eller pensionen att räcka till mat och bostad drabbas värst av en momshöjning. Det finns också många andra skäl att slopa momshöjningen. Den sänker efterfrågan i ekonomin ytterligare i ett läge då efterfrågan redan är för låg. Det kommer främst att drabba handeln och hemmamarknadsindustrin. Devalveringen och momshöjningen kommer därför att beröva tusentals människor deras jobb — dess värre främst kvinnor som redan har en lös anknytning till arbetsmarknaden, t.ex. sådana som arbetar inom handeln. Det kommer att ställa många familjeförsörjare utan arbete, alltså ett nytt slag mot barnfamiljerna. Om ni socialdemokrater menar allvar med att bördorna skall fördelas rättvist — och t. v. försöker jag tro det —, överge tanken på momshöjningen! Det kan finnas lägen då en momshöjning är riktig, nämligen om efterfrågan är så hög att den driver på inflationstakten. Men nu är ju läget det motsatta — efterfrågan är redan för låg, och höjda priser kommer att sänka den ytterligare. När ni socialdemokrater nu ändå håller på att ompröva er politik, överge då också tanken på momshöjningen! Det vore av många skäl en riktig åtgärd. Inte minst många flerbarnsfamiljer skulle kunna se något ljusare på framtiden. — Och det vore ett uttryck för att ni åtminstone börjat fundera på hur en acceptabel fördelningspolitik bör se ut.
Herr talman! Ingemar Eliasson inledde med att peka på att jag talade väl om folkrörelserna, och han framhöll att han inte alltid hört så positiva tongångar från socialdemokratin om våra folkrörelser. Socialdemokratinarbetarrörelsen är en folkrörelse, och vi har alltid slagit vakt om och insett betydelsen av starka folkrörelser. Men det är ju inte alltid som man från folkpartiet har talat positivt om folkrörelserna. Dessa har vi under valrörelsen fått höra beskrivas som kravmaskiner. Mycket av det som Ingemar Eliasson här sagt är ju en repetition av vad Ola Ullsten och andra företrädare för mittenpartierna sade i går. Vi har suttit i regeringsställning i tre veckor. Jag tycker att vi på den tiden har presenterat ganska många konkreta förslag. Vi har inte dragit saker och ting i långbänk. Men det kommer en proposition den 10 november, Ingemar Eliasson, och där kommer vi att redovisa hur vi kommer att infria de vallöften som vi gav och som vi har fått väljarnas förtroende att genomföra.
Herr talman! Socialdemokrater och liberaler menar ibland litet olika saker med begreppet folkrörelser. Vi har ju i stor utsträckning våra rötter gemensamt i folkrörelserna, i framväxten av nykterhetsrörelse, väckelserörelse och rösträttsrörelse. Där fanns en protest mot mycket av det som var etablerat i samhället. Jag tycker att socialdemokraterna ofta har stelnat i sin syn på vad en folkrörelse egentligen skall vara — inte bara en del av etablissemanget utan en proteströrelse och en frihetsrörelse i samhället. Den frivilliga, ideella inriktning som både gamla och nya folkrörelser står för har ju inte alltid stimulerats och uppmuntrats från socialdemokratins håll. Låt mig som exempel bara ta en verksamhet som RIA-byråernas eller behovet av frivilliga insatser i vården och i barnomsorgen. Där har ställts upp många hinder mot sådana frivilliga insatser. Nu ville jag tolka fru Sigurdsen så, att synen på vad folkrörelserna i denna mening kunde bidra med i kampen mot drogmissbruket skulle bli — om jag får uttrycka mig så — något mera liberal än den förut har varit. Vidare, herr talman, beklagar jag att vi inte heller nu kan få någon deklaration om hur den socialdemokratiska regeringen ser på fördelningspolitiken, utöver det allmänna talet om en acceptabel fördelningspolitik. Det vore väl ändå ganska enkelt, fru Sigurdsen, att åtminstone säga att flerbarnstillägget har kommit för att stanna, så att flerbarnsfamiljerna kan känna sig trygga på den punkten.

Herr talman! Det ämnesområde, invandrarpolitiken, som jag tänker tala om har fått en något underlig placering på talarlistan. Visst berörs invandrarna av sociala frågor, men det är framför allt invandrarnas situation på arbetsmarknaden som jag närmast tänker tala om. En enhällig riksdag fastställde 1975 målen för invandrarpolitiken. Vi kan i dag konstatera att mycket arbete återstår, innan dessa mål är nådda. Vi kan också konstatera att den borgerliga politik som förts de senaste åren i praktiken har fört oss allt längre bort från de enhälligt beslutade målen. I tider med ökande arbetslöshet, ekonomisk otrygghet och social oro hos stora grupper i samhället växer det fram stämningar som befrämjar gruppegoism och motarbetar solidariteten. Detta drabbar i första hand invandrargrupperna. Vi är djupt oroade över de tydliga tecken på ovilja mot och diskriminering av invandrare som nu framträder alltmera i det svenska samhället. Exempel som brinnande kors framför invandrarnas bostäder och bråk mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar är hotfulla och skrämmande. Vi socialdemokrater tar bestämt avstånd från rasfördomar och invandrarfientlighet. Därför är det viktigt och nödvändigt att insatser görs för att trygga invandrarnas situation i samhället. I regeringsställning vill vi slå vakt om och utveckla en invandrarpolitik som bygger på begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jämlikhet mellan invandrare och svenskar förutsätter att invandringen anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrarna arbete och social trygghet. En invandring som helt styrs av marknadskrafterna skulle vara till skada för löntagarna såväl i Sverige som i utvandringsländerna. Valfrihet för invandrarna och rätten för etniska minoriteter att fritt utveckla sitt språkliga och kulturella arv svarar mot grundläggande socialdemokratiska krav på självbestämmande och demokrati. Därför skall samhället stödja invandrarnas och minoriteternas strävan till egen kulturell och etnisk identitet. Samverkan människor emellan måste stärkas för att motverka fördomar och kulturell isolering mellan olika grupper i samhället och för att främja solidariteten över nationsoch språkgränserna. Därmed kan arbetet för internationalism och samhörighet mellan folken förankras i vardagen och i det svenska samhällsarbetet. Ett av de allvarligaste problemen på det invandringspolitiska området är de långa väntetiderna i tillståndsärenden. Många människor som utsätts för den sysslolöshet och ovisshet som väntetiden innebär skadas av detta. Utöver det psykiska lidande som enskilda människor utsätts för innebär det också stora kostnader för samhället i form av bl.a. socialhjälp till de väntande. Även om jag vet att väntetiderna har förkortats under det senaste halvåret, är min förhoppning att de ytterligare skall kortas. En övervägande del av de vuxna invandrarna är sedan länge etablerade på arbetsmarknaden. Det finns emellertid stora skillnader i yrkesfördelningen mellan svenskar och invandrare. Invandrarna återfinns i betydligt större utsträckning i tillverkningsoch serviceyrken, i skiftarbeten liksom i bullriga och smutsiga arbeten. Dessutom har under senare år den relativa arbetslösheten bland utländska medborgare varit större än vad som motsvarar genomsnittet för all arbetskraft. Under 1981 var invandrararbetslösheten i genomsnitt dubbelt större än arbetslösheten bland svenska medborgare. Arbetslösheten slår särskilt hårt bland invandrarungdomarna. I åldersgruppen 16-19 år var 12,5 90 arbetslösa under 1981. Motsvarande tal för svenska medborgare var drygt 9 90. Den höga arbetslösheten bland invandrarna är mycket oroande. De drabbas särskilt hårt av nedgången inom industrin. Deras yrkesrörlighet hämmas ofta av dåliga kunskaper i svenska. Extraordinära insatser bör därför göras för att erbjuda arbetslösa invandrare möjlighet till svenskundervisning. En försöksverksamhet med bl.a. svenskundervisning och/eller preparandkurser före yrkesutbildning har bedrivits vid ett antal AMU centra. Denna försöksverksamhet ger underlag för startande av liknande kurser på fler AMU-centra i landet. Invandringen till Sverige har förändrats under slutet av 1970-talet. Från att den utomnordiska invandringen tidigare bestått av i huvudsak arbetsföra vuxna som omedelbart kunde gå ut i näringslivet, består invandringen i dag främst av nära anhöriga till dem som bor i Sverige samt flyktingar. Denna förändring av invandringsstrukturen har medfört att kraven på inte minst kommunala insatser har ökat för att underlätta de nya invandrarnas situation och anpassning till det svenska samhället. För flyktingarna måste samhället vara berett att acceptera betydande kostnader. Denna grupp kan behöva ganska lång tid på sig för att finna sig till rätta och klara sin försörjning i Sverige. Detta ställer stora krav på kommunerna, särskilt i de invandrartäta kommuner som har en mångfald av etniska grupper. Statens invandrarverk, bostadsstyrelsen, socialstyrelsen och länsstyrelsen i Stockholms län har gemensamt utarbetat en rapport om invandring och kommunal ekonomi. Där förekommer förslag till åtgärder för att underlätta situationen för berörda. kommuner. Jag förutsätter att dessa blir föremål för en snar beredning i regeringskansliet. Invandrarpolitiska kommittén har i dagarna lämnat ett betänkande om invandringspolitiken. Betänkandet, som innehåller en beskrivning av invandringspolitiken, är den första fullständiga som gjorts. Avsikten med detta betänkande är att stimulera debatten om invandringspolitiken, så att kommittén får impulser till nytta för arbetet med det förslag om invandringspolitiken som beräknas vara klart under första halvåret 1983. Jag hoppas att detta betänkande skickas ut för en bred remissomgång. Herr talman! Invandrarna är en resurs i det svenska samhället. Därför anser vi socialdemokrater att förverkligandet av de invandrarpolitiska målen bör ske i nära samarbete med invandrarna och deras organisationer.

Herr talman! Låt mig först instämma i Karin Flodströms reflektion om den trassliga talarordningen på det sociala området. Jag tänker återgå till diskussionen om knarket. Men innan jag gör det vill jag först säga några ord om lagstiftningsarbetet i stort i riksdagen. När vi håller på med lagar är vi i stort sett överens om att följa vissa principer, som vi alla i ett demokratiskt rättssamhälle är överens om är riktiga. Till dem hör t.ex. att lika fall skall behandlas lika, att man inte skall lagstifta med retroaktiv verkan, att vi skall kunna gå till domstol eller myndigheter och få våra ärenden prövade och överprövade och vara förvissade om att domstolar och myndigheter följer givna lagar och samvetsgrant letar fram sanningen. När vi skriver lagar skall vi också se till att de inte strider mot varandra. Särskilt viktigt är det när vi skriver strafflag att endast de gärningar vi särskilt definierar som brott också kan leda till straff. Vi är också överens om att ingen får gripas utan att det han eller hon gripits för också mycket snabbt prövas av domstol. Vi är också överens om att vi skall ha ett fritt advokatväsende som står utanför myndigheterna. Tyvärr har lagstiftningstakten i vårt land under efterkrigstiden drivits upp, ända därhän att en del av dessa grundläggande krav i rättssamhället blir svåra att helt säkert klara. På några punkter har gränserna t.o.m. överskridits. Vid några tillfällen har riksdagen stiftat lag med tillbakaverkande kraft, bl.a. på skatterättens område. Man kan också säga att den brådska med vilken lagar stiftas och skrivs vid några tillfällen har lett till att vi har gett ut lagar med både sakoch formfel i. På andra punkter kan man säga att mängden lagar, svårigheten att förstå dem och den takt med vilken de ändras leder till en ökad risk för att människorna inte kan ta sin rätt till vara, att myndigheterna fattar felaktiga beslut eller faktiskt att helt enkelt ingen riktigt vet vad som gäller. Ett ganska tydligt exempel på det tycker jag att den nya sekretesslagen är. Ytterligare ett område som förtjänar uppmärksamhet i detta sammanhang är den ganska tydliga obalansen mellan vad den enskilde medborgaren kan uppbåda av tid, kunskap och resurser jämfört med myndigheterna, om den enskilde fullt ut skall kunna få sin rätt. Krånglet, tidsspillan, kostnaderna leder ofta till att den enskilde ger upp i stället för att ge sig in i en långvarig skriftväxling och process med myndigheterna. Enligt moderat uppfattning är de sammantagna effekterna av det som jag nu har talat om allvarliga. Och de kan bli mycket allvarliga, om vi inte ser upp med dem. De kan på sikt, och med rätta, leda till att medborgarna inte upplever att lagen är till för att skydda och hjälpa dem utan är till för myndigheterna. Botemedlet är att hålla sig till grundprinciperna: förbereda lagändringar och nya lagar noggrant och inte ständigt ge ut bestämmelser med kortvarig verkan. Jag tycker också att vi skall sträva efter att söka sammanföra många enskilda författningar med likartat ämnesområde till väl genomarbetade, mer principiellt hållna lagar, så att medborgarna lätt kan hitta vad som gäller och också veta att det gäller för lång tid. En annan del av rättstryggheten och den som man kanske oftast förknippar med oss moderater är tryggheten mot våld och annan brottslighet. Kan inte medborgaren känna sig trygg till liv och egendom i hemmet och på gator och torg, får det mycket allvarliga konsekvenser. Grundregeln i vårt och de flesta andra rättssamhällen är att polisen i princip är den enda organisation som med våld kan och skall ingripa mot brottsligheten. Visar det sig att polisen inte klarar denna uppgift, finns det risk för och exempel på att medborgarna anser sig kunna ta lagen i egna händer. Det får inte ske. Det är därför viktigt att samhället noga sätter gränserna och också ingriper — och kan ingripa — när dessa gränser överskrids. I Sverige har under senare år olika typer av brottslighet utvecklats som är djupt allvarlig. Narkotikabrottsligheten med internationella anknytningar, ungdomsvåld från ligister och andra smärre ungdomsgrupper med egenartad livshållning, rån och andra förmögenhetsbrott med och utan våld och vapen, misshandel och slagsmål med kniv och andra tillhyggen samt inte minst våldet mot kvinnor är ett särskilt otäckt inslag i denna bild. Denna ökning av våldet måste och kan stävjas. Även ungdomar måste förstå att när de begår grova brott, kan det bli nödvändigt att tillrättaföra dem med mer kärva metoder, om de inte kan förstå det allvarliga i sitt beteende. Det kan bli nödvändigt att tillgripa jourdomstolar och domar som följer snabbt på brottet och med omedelbar verkställighet — det behöver inte vara särskilt hård verkställighet — om vi skall få bukt med ligistgängen. Oron bland ungdomsgängen i våra storstäder, särskilt sommartid, leder ofta till att vissa platser, där dessa gäng uppehåller sig, undviks av andra. Jag tror att polis och sociala myndigheter måste ta sig an detta problem betydligt mer resolut än hittills. Alkoholförtäring på allmän plats, som ofta förekommer i väldigt omfattande former, skrik och skrän, ofredanden, nedsmutsning i parker måste kunna bli grund för ett ingripande, om våra städer skall vara beboeliga för den stora majoriteten invånare. Narkotikabrottsligheten kan stävjas, om de förbrytare som man griper sätts in på anstalt och där verkligen effektivt hindras att fortsätta sin handel, om narkomanerna får vård — om nödvändigt mot deras vilja — och hindras komma i kontakt med langare och beroende kamrater. Herr talman! Under många år förde vi moderater — ofta ensamma — en hård kamp mot narkotikans utbredning i vårt samhälle. Vi tvingades föra en då obekväm debatt med flumliberaler och haschromantiker. Vi — och vi var ensamma då — ställde krav på resursförstärkningar för polisen och tullen. Vi — och vi var ensamma då — ställde krav på strängare straff och kärvare regler inom kriminalvården vad gäller permissioner, besök m.m. Vi ställde krav på resoluta åtgärder mot gatuhandeln med knark och stopp för de vitt utbredda åtalseftergifterna. Vistod länge ensamma i våra krav på tvångsmässig vård av missbrukare i färd med att knarka sig själva och andra till döds. Långsamt har nu debattsituationen förändrats. Större och större enighet har kommit till stånd vad gäller samhällets åtgärder mot narkotikabrottslig heten. Men alltjämt finns det åtgärder som vi moderater ensamma står för. Så sent som i våras slogs vi ensamma för kravet på att effektivt förhindra de grova narkotikaförbrytarnas fortsatta verksamhet inne på anstalterna. Socialdemokraterna har i dagarna sagt sig vilja göra rent hus med knarket — om jag förstod Ingvar Carlssons ordval rätt — och tillsatt en kommission för att snabbt åstadkomma detta. Gertrud Sigurdsen redogjorde nyss för kommissionens uppgifter. Låt mig genast säga att vi moderater välkomnar det här initiativet, i synnerhet som vi själva i olika motioner under årens lopp sökt väcka tanken på en mer samordnad och effektiv ledning av samhällets kamp mot narkotika. Så sent som i våras var jag med på en motion i detta ärende, som avslogs här i riksdagen. Våra idéer i detta hänseende har nu alltså upphöjts till visdom i regeringskansliet. Jag skall inte vara grälsjuk och njugg utan öppet och rakt säga att vi moderater tycker att initiativet är bra och att regeringen och kommissionen kan räkna med vårt stöd i alla förslag som snabbt och effektivt kan tvinga knarket till reträtt i vårt land. Gertrud Sigurdsen talade mycket om att bygga på Folkrörelsesveriges stöd i kampen mot narkotika och andra destruktiva livsmönster som vi har i vårt samhälle. Jag delar i allt väsentligt hennes syn på detta, men för individerna, de unga människorna, är ytterst och från början deras familjesituation av avgörande betydelse. Harmoniska föräldrar, emotionell trygghet, förtroende under uppväxtåren ger naturligtvis barnen grunden för deras förmåga att stå emot de många och starka negativa livsmönster som de möter senare. Gertrud Sigurdsen menade, om jag förstod henne rätt, att man skall bygga på solidariteten i folkrörelserna och inte på individualiteten hos den enskilde. Det är en motsättning som är mera språkligt tillspetsad än kanske ytterst var avsikten. Men nog måste Gertrud Sigurdsen mena att karaktärsstarka, målmedvetna och trygga barn och ungdomar på ett individuellt plan är den främsta försvarslinjen mot förslappad och destruktiv livshållning — en livshållning som också så småningom kan leda till drogoch narkotikamissbruk. Gertrud Sigurdsen berörde också några av de problem som vi står inför i kampen mot knarket. Ett av de viktiga problemen — och jag delar helt Gertrud Sigurdsens uppfattning på den punkten — är att försöka stoppa knarket, innan det har kommit in i landet. Det initiativ som regeringen tog då den kallade till sig en representant för de holländska myndigheterna för att få klarhet i vad de holländska myndigheterna egentligen har för uppfattning om fri försäljning av hasch är utomordentligt bra. Men vi har problem på närmare håll. Eftersom Gertrud Sigurdsen är här, skulle jag vilja fråga hur hon ser på de nordiska ländernas möjligheter att gemensamt söka lösningar på hur den fria nordiska gränspasseringen skulle kunna bibehållas inför de växande problem som narkotikasmugglingen innebär. Vi är alla överens om att den fria nordiska gränspasseringen är ett mycket viktigt led i arbetet på att närma de nordiska länderna till varandra. Men är det så att ett nordiskt land har en annan inställning till t.ex. haschförsäljningen och haschets inflytelse på de unga, får det naturligtvis 4 Riksdagens protokoll 1982/83:18-19 väldiga konsekvenser på just den nordiska gränspasseringen och ungdomarnas möjligheter att komma i kontakt med narkotikan. Ett annat problem, som jag skulle vilja att Gertrud Sigurdsen uttalade sig om, är att väldigt mycket av narkomanernas pengar inte fås bara genom brott. Vi vet att mycket kommer genom brott men inte allt. Sociala förmåner och socialt stöd i olika former utnyttjas ofta för att underhålla ett missbruk. Inte minst Nils Bejerot, som i många år har slagits för att tvinga knarket på reträtt, har tagit upp detta problem. Jag menar inte att vi nu skall gå till storms i en kamp som innebär att man omedelbart drar in sociala förmåner och socialt stöd för utsatta grupper som är beroende av droger, utan jag menar att det är ett problem som behöver diskuteras seriöst. Vi behöver diskutera hur vi skall klara av det sociala förmånssystemet samtidigt som vi kommer till rätta med knarkmissbruket. Den sista frågan: Är socialdemokraterna nu, vilket ni inte var i våras, beredda att införa betydligt mer skärpta regler i kriminalvårdslagen för att hindra grova narkotikaförbrytare att fortsätta med sin brottslighet under verkställighetstiden? Personligen tror jag att det är ett av de viktiga områdena när det gäller att skära av den fortsatta utbredningen av knarket och att förhindra att drogberoende intagna kan fortsätta med sitt drogmissbruk också under anstaltstiden.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att en stark och positiv gemenskap som är byggd på solidaritetens, inte individualismens, grund var nödvändig och att man skall erbjuda stimulans och engagemang, något som alla ungdomar behöver för att kunna leva ett helt fritt liv. Jag tog också upp frågan om föräldrarnas betydelse. Det är naturligtvis alldeles riktigt — som Björn Körlof säger — att den miljö som barn och ungdomar lever i måste vara trygg och harmonisk och att familjen har en viktig insats att göra här. Dagens ungdomsgeneration — och det är ett resultat av mycket av den kommersiella drogkulturen och de krafter som verkar — har kanske på ett sätt som vi inte hade väntat oss drivits ut från hemmet, från familjen. Familjens roll i det här sammanhanget är väsentlig. När det gäller de direkta frågor som ställts till mig här vill jag säga att jag ännu inte haft någon möjlighet att diskutera dessa frågor med mina nordiska kolleger. Men jag skall naturligtvis göra det. Det är viktigt att vi har ett nordiskt samarbete på det här området. Jag vet att ett sådant redan förekommer. Beträffande de internationella frågorna krävs det nämligen insatser på många områden. Det är inte bara i FN som vi menar att vi behöver göra insatser. Det gäller inte bara att stödja FN:s narkotikafond, utan vi skall också på olika sätt med enskilda länder, den bilaterala vägen, ta upp de här diskussionerna. Men det är nu en gång så att man ser litet olika på de här problemen, inte bara i de nordiska länderna utan kanske också i andra länder. Men den svenska regeringen måste även ta upp diskussioner rent bilateralt om de här frågorna. Det gäller alltså i första hand de nordiska länderna. Beträffande missbrukarnas finansiering av sitt missbruk kan sägas att denna naturligtvis sker på många olika sätt. Det allmänna talet om att människor missbrukar de bidrag och de ersättningar som samhället ger i olika sammanhang är ju inte något nytt. Det kommer väldigt ofta från moderat håll. Jag tror inte att vi har något statistiskt bevis på att människor i någon högre grad missbrukar de ersättningar som samhället i olika sammanhang betalar ut. Men i den mån sådant förekommer skall det naturligtvis beivras.
Herr talman! Jag tycker att det var bra att Gertrud Sigurdsen oförbehållsamt erkände att familjen är den basenhet i vårt samhälle som ytterst bär upp barns och ungdomars trygghet och deras harmoniska uppväxt. Mot den bakgrunden är det också mycket viktigt att vi verkligen har en familjepolitik, en familjepolitik som bygger på att föräldrarna — man och hustru — gemensamt har möjligheter att ta ansvar för barnen, att vara tillsammans med dem. Det gäller också att se till att bostadsoch uppväxtförhållandena gör det möjligt för föräldrarna att ta detta ansvar. Jag tror att det är viktigt att vi är överens om att detta är en av hörnstenarna i kampen mot de svårigheter som vi har på missbruksområdet. Vi vet naturligtvis också att olika länder har olika syn på narkotika, särskilt när det gäller cannabis. Jag tror att Gertrud Sigurdsen kan räkna med ett fullvärdigt moderat stöd i sina ansträngningar att få den svenska synen på det här området att slå igenom. Och jag tror att det är viktigt att vi när det gäller förhållandet till andra länder visar upp en enig attityd. Beträffande vad som eventuellt förekommer i fråga om missbruk av sociala stödformer menar jag att man inte får missförstå moderaterna på den här punkten. Vi konstaterar att detta förekommer. Vi vet att det finns en del forskare som bedriver forskning på detta område. Jag menar inte att det nu skall bedrivas någon sorts allmän opinionsbildning och hetsjakt mot missbrukarna därför att de i den svåra situation som de befinner sig i använder sig av sociala stödformer för att finansiera sitt missbruk. Men jag menar att detta är ett problem som vi allvarligt måste diskutera och komma till rätta med — annars kan det, precis som Gertrud Sigurdsen antyder, växa fram opinioner som moderaterna inte står bakom, opinioner som misstänkliggör det sociala stödsystemet. Det vill inte jag och inte heller Gertrud Sigurdsen vara med om, och därför tror jag att det är viktigt att vi griper oss an med en diskussion om hur vi skall hantera detta problemområde.
Herr talman! Beträffande vikten av samhällets familjepolitik vill jag rent allmänt säga: Den enskilda familjen behöver samhällets stöd på olika sätt. Det gäller ekonomiska stödåtgärder och olika sociala serviceåtgärder. Men det gäller också en total syn på samhällets politik. Det handlar om människors möjligheter till arbete — vi ser hur arbetslösheten påverkar familjernas situation. Det handlar om rätten att ha en god bostad och en god kommunal barnomsorg, när man efterfrågar det. Det är alltså mycket viktigt att de enskilda familjerna som ett led i att skapa den trygghet som familjerna behöver får stöd av samhället genom en aktiv familjepolitik.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att göra ett par reflexioner efter allt detta tal om att socialdemokratin inte har gjort något under den senaste tiden. Vi har varit här i kammaren och ställt många yrkanden som avslagits under den borgerliga tiden. Det gäller förbättringar som vi har föreslagit och velat göra på både alkoholoch narkotikaområdet men som vi inte fått gehör för. Jag vill också göra den reflexionen att den socialdemokratiska regeringen inte har funnits till så många dagar eller veckor, så det är kanske litet mycket att kräva att den skall ha klarat av allting under den tiden. Herr talman! Vad är politikens innersta syfte? Jag tycker att svaret är enkelt. Politiken skall göra det lättare för människorna att leva sin stund på jorden. Den skall fördela jordens rikedomar så rättvist som möjligt, den skall skapa tillgångar och förbättra förhållandena. Varje människa skall vara delaktig i denna process. Det ligger i demokratins väsen. Helst skall ingen vara utanför. Det är denna grundsyn som gjort oss bittra över att klyftorna mellan människor har ökat under de sex år som ligger bakom oss. Den utvecklingen skulle ha fortsatt, om inte människorna själva hejdat den i valet. Men också vi socialdemokrater kommer att sättas på prov, och vår politik kommer att bedömas efter hur vi har kunnat försvara och öka jämlikheten. Även om vi inte kan ställas till svars i dag, så skall vi svara för vårt fögderi när tre år har gått. Jag försökte under valrörelsen utmana socialminister Karin Söder, men dess värre fick jag — så långt jag kunde notera — aldrig något svar. Det gällde en speciell fråga, nämligen frågan om de sämst ställda. I mittenpartiernas regeringsdeklaration och i tal efter tal fick vi nämligen veta att de sämst ställda skulle gå skadeslösa när de s.k. besparingsåtgärderna sattes in. Vi trodde naturligtvis aldrig på detta. Det kunde inte bli så. Vi fick det otvetydiga beviset i det faktum att kostnaderna för socialbidragen ökade i kommun efter kommun, ibland med nästan upp till 100 96. Genomsnittligt rörde det sig om en ökning med över 40 9 från första halvåret 1981 till första halvåret 1982. Herr talman! Om några människor har det dåligt ställt, så är det de som måste ansöka om socialbidrag. Ekonomiskt och socialt bistånd är ju samhällets sista station. Orsakerna till detta är lätta att finna. Många blev utförsäkrade, vilket var något nytt i vårt samhälle. Tidigare fick människor som blev arbetslösa i allmänhet nytt jobb inom den tid försäkringen i arbetslöshetskassan gällde. Men nu fick vi plötsligt bortåt 20 000 utförsäkrade. Vart skulle de vända sig? Någon annan samhällsinstans än socialnämnden fanns inte. Andra klarade inte hyreshöjningarna, kombinerade med sänkt reallön och minskade hyresbidrag. En del gjorde faktiskt konkurser, och andra fick gå från hus och hem. Men alltid var det de mest oskyddade, de sämst ställda — för att använda uttrycket i mittenpartiernas regeringsdeklaration — som blev offren. Vi såg det på länsarbetsnämnderna: de arbetssökande ökade med det dubbla. Regeringen sparade inom den offentliga sektorn och drogin tjänster. Vilka fick sitta emellan? Jo, just de sämst ställda. Ta t.ex. de handikappade, som behövde hjälp med rehabilitering. Tjänstemännen hade inte tid med dem, eftersom arbetslöshetsköerna pockade på deras insats och vissa lagstadgade uppgifter måste utföras. Det blev inte tid över för de sämst ställda. Det finns säkert fler sektorer där man skulle kunna avläsa samma sak, dvs. att det var de sämst ställda som fick sitta emellan alltmedan regeringens representanter försäkrade motsatsen i tal efter tal. Om ord skulle gälla i politiken, då skulle vi leva i ett paradis. Det torde vidare vara så att barnfamiljerna är 1970-talets stora förlorare. En undersökning som regeringen gjorde visade att klyftorna mellan olika familjetyper ökade betänkligt. Jag vill ge exempel på detta. För en gift manlig industriarbetare med hemmamaka minskade den disponibla inkomsten, dvs. inkomsten sedan mat och hyra var betald, med 85 70 under åren 1975-1981. För en höginkomsttagare med hemmamaka minskade den med 46 96. Men för två makar med industriarbetarlön, där kvinnan arbetade deltid, minskade den disponibla inkomsten med 15 96, och för heltidsarbetande makar med industriarbetarlön med endast 8 0. Höginkomsttagaren fick 26 600 kr. över, medan industriarbetaren med hemmamaka fick 1 400 kr. över. De här familjerna hade två barn. Det är alltså en väldig skillnad mellan olika familjetyper. Det måste vara en av regeringens främsta uppgifter att skapa jämlikhet och, i detta fall, ge barnfamiljerna den ekonomiska trygghet som de behöver. Det råder väl inget tvivel om att många människor mår illa i dagens krissamhälle. Internationella undersökningar visar att självmordsfrekvensen ökar vid hög arbetslöshet. Vi har i dag talat mycket om narkotikamissbruk och ökad alkoholkonsumtion, som också kan bli följden, även om sådant också har mera djupgående orsaker. Människor mår illa när det är kris i samhället. Människorna i vårt land kan säkert bära en sänkt levnadsstandard med jämnmod, men den måste delas lika. Då kan den fördras. Och sänkt levnadsstandard blir det, om konsumtionen måste inskränkas för investeringarnas skull. Och bygga för framtiden måste vi göra om vi skall klara framtiden. Det vet varje insiktsfull människa. Men vi kan inte se ojämlikheten öka, för det är då som oron kommer i samhällskroppen. Vi står nu inför uppgiften att öka investeringarna, minska konsumtionen och samtidigt öka jämlikheten. Det kräver bl.a. att höginkomsttagarna håller tillbaka sina lönekrav och att vi kan hålla en låglöneprofil. Men vissa tecken på arbetsmarknaden tyder på att de mest högljudda i årets avtalsrörelse kommer att bli just de högavlönade, och det inger oro. Herr talman! Även om mitt inlägg huvudsakligen skulle gälla socialpolitik, eller det som rör sig där omkring, så vill jag sluta med några ord om vår tids största fråga, nämligen freden. Också freden måste kopplas samman med social rättvisa — och givetvis nedrustning. Nedrustning, social rättvisa och fred är tre sammanhängande begrepp. Det har växt upp en stark opinion omkring detta. Det är vårt hopp, och det är det enda som kan vända utvecklingen rätt. Men det krävs tålamod och åter tålamod, det krävs styrka och åter styrka och det krävs kunskap och åter kunskap. Vi vet att motkrafterna är enorma. SIPRI:s, dvs. det internationella fredsforskningsinstitutet i Stockholm, förre chef Frank Barnaby talade om det vetenskapliga, byråkratiska, industriella och militära komplexet. Var och en av dessa delar har människor och pengar till sitt förfogande. De är sammanflätade. Komplexet är självgenererande. Det producerar ständigt nya vapen, mer sofistikerade, mer farliga. Men vi tror att den utvecklingen går att vända, just med opinionens hjälp. Kyrkorna har startat en namninsamling i dagarna. I april nästa år samlas kyrkoledare här i Stockholm och i Uppsala till en internationell ekumenisk konferens, som har fått den betecknande rubriken Liv och fred, på ärkebiskop Olof Sundbys initiativ. Kyrkor från hela världen är representerade, även den romersk-katolska kyrkan. Det är bara att beklaga att påven Johannes Paulus II inte anser sig kunna komma med i denna unika världsmanifestation för överlevnad och fred. Socialdemokratin över hela världen deltar i denna kamp för nedrustning, social rättvisa och fred. Men det är en fråga som bör kunna samla alla människor i en gemensam insats. Det kan inte vara en partiskiljande fråga. Därför var det glädjande att vi mitt under valrörelsen kunde samla partierna - alla utom ett — till en gemensam manifestation lördagen den 11 september. Parollen är fred och rättvisa. Utan rättvisa ingen fred, och utan fred ingen rättvisa.

Herr talman! Vi har här i kammaren just diskuterat två av de frågor som engagerar människor starkt — missbruk och kampen mot det samt fredsfrågan. Jag skall ta upp en annan fråga som spelat och fortfarande spelar mycket stor roll i människors medvetande — energipolitiken. Energipolitiken kan enligt vår mening spela en av huvudrollerna när det gäller att lösa de svåra problem Sverige dras med i dag, därför att det finns ett flerdubbelt samband mellan energipolitiken och våra möjligheter att arbeta oss ur krisen och skapa en bättre framtid för Sverige. Detta är ett av skälen till att jag inför kammaren vill redovisa huvuddragen i den socialdemokratiska regeringens energipolitik. Det andra skälet är, att trots folkomröstningens resultat och trots riksdagens beslut därefter, har mycket litet gjorts för att omsätta dem i praktisk politik. Regeringens handlande på energipolitikens område styrs i grunden av dels folkomröstningens resultat och de därpå följande riksdagsbesluten om energipolitikens inriktning, dels uppfattningen att en offensiv energipolitik är ett nödvändigt och oundgängligt led i arbetet på att bekämpa Sveriges ekonomiska och industriella kris. Låt mig då först och främst klart och tydligt deklarera att vi skall följa resultatet i folkomröstningen när det gäller kärnkraften. Jag tycker det är viktigt att avge den deklarationen av tre skäl: Ingen skall behöva gå och känna oro eller nära obefogade förhoppningar om att kärnkraften kommer att bli något mer än den ”övergångskälla” den i dag är avsedd att vara. Det är det första skälet. Det andra skälet hänger samman med min syn på demokratin och min respekt för människors känsla för vad som är äkta och hederligt. Folk skall helt enkelt kunna lita på att klara opinionsyttringar i en folkomröstning och klara politiska utfästelser att följa folkmajoritetens uttalade vilja också kommer att följas. Det tredje skälet är att vi måste skapa förutsättningar att föra en offensiv energipolitik och krispolitik som inte blockeras av oförsonliga gräl och ändlösa diskussioner om svek, mygel och översitteri. Sådana förutsättningar kan vi bara skapa genom att bestämt hålla fast vid de beslut som har fattats och helhjärtat arbeta för att fullfölja dem. Kärnkraften skall alltså utnyttjas under en övergångsperiod. Senast år 2010 tas den sista reaktorn ur drift. Regeringen kommer att ställa höga krav när det gäller kärnkraftens säkerhetsfrågor och hanteringen av kärnkraftsavfallet. Varje kärnkraftsblock kommer under sin livstid att utsättas för återkommande säkerhetsgranskningar, som skall ligga till grund för beslut om dels eventuella ytterligare säkerhetsåtgärder, dels när och i vilken ordning olika reaktorer tas ur drift. De lokala säkerhetsnämnderna har arbetat i drygt ett år. Vi skall nu studera de lokala säkerhetskommittéernas rapporter och vi är beredda att vid behov stärka deras ställning. Atomlagstiftningskommittén, som har till uppgift att se över lagstiftningen på kärnenergiområdet, skall utarbeta ett förslag till ny lag om kärnteknisk verksamhet som slår samman och ersätter atomenergilagen, villkorslagen, lagen om offentlig insyn i kärnkraftverk och en del av finansieringslagen. När det gäller hanteringen av avfallet är det regeringens uppfattning att vi bör behålla handlingsfriheten beträffande val av metod för slutförvaring genom att lagra det utbrända bränslet några tiotal år. Under tiden kan vi arbeta fram säkrare metoder för slutförvaring. De borgerliga regeringarna har drivit fram beslut och avtal som binder oss vid upparbetning för en del av kärnkraftsavfallet. Dessbättre gäller dessa avtal bara 10 96 av det beräknade avfallet. Några nya beslut om upparbetning — vare sig i Sverige eller utomlands — skall inte fattas så länge risken för kärnvapenspridning finns. Sverige skall slutligen internationellt verka för skärpt kontroll av kärnkraftens fredliga användning och för kärnvapennedrustning. Herr talman! Kärnkraften kan inte avvecklas med allmänna deklarationer om vår vilja att så skall ske. Riksdagen har antagit riktlinjer för vad som måste hända på andra områden inom energipolitiken för att kärnkraftsavvecklingen skall kunna ske på ett rimligt och ansvarsfullt sätt. Arbetet utifrån de riktlinjerna borde för länge sedan varit i full gång. Men alltför litet har hänt. Vattenkraften är ett exempel på detta. Våren 1981 fastställdes enhälligt att vattenkraften skulle byggas ut till ca 66 TWh, dvs. med 3-4 TWh jämfört med nuvarande kapacitet. Det är en av förutsättningarna för kärnkraftsavvecklingen. Men de borgerliga regeringarna har inte lyckats få till stånd nödvändiga beslut och parlamentarisk majoritet för hur denna utbyggnad skall gå till. Det är nu nödvändigt att bryta detta dödläge. Vi kommer att tillkalla en parlamentarisk beredning som får i uppgift att till nästa sommar lägga fram förslag till plan för utbyggnaden av vattenkraften. Beredningen skall förutsättningslöst gå igenom de olika alternativen — från det som presenterats av Älvräddarnas samorganisation till vattendrag som nu är undantagna från utbyggnad. Beredningen skall väga samman de olika alternativens effekter på miljön, sysselsättningen och ekonomin. Förre statsrådet och landshövdingen Ragnar Edenman kommer att leda beredningens arbete. Det är vår förhoppning att vi nu äntligen skall kunna samla en bred majoritet i riksdagen i denna svåra fråga. Men det är inte bara kärnkraften som skall avvecklas. Riksdagen har också beslutat att vi skall kraftigt minska vårt oljeberoende. Vi sitter fortfarande fast i ett farligt beroende av importerad olja. När vi för snart tre år sedan diskuterade alternativen inför folkomröstningen var den årliga kostnaden för oljeimporten 16-17 miljarder kronor. Det motsvarade då värdet av hela verkstadsindustrins export. I år är oljenotan drygt 30 miljarder kronor. Var och en inser hur mycket mer vi måste exportera för att vår skuld till utlandet i varje fall inte skall öka. De flesta anser nog att det finns bättre sätt att använda inkomster från de exportökningar som är möjliga. Vad vi nu behöver är därför en energipolitik utformad som en offensiv satsning för att minska oljeberoendet och utveckla ny teknik. Det kan ge oss unika bidrag i kampen mot krisen. En radikal minskning av oljeberoendet skulle hjälpa oss att sanera ekonomin, minska utlandsskulden och förbättra hushållens ekonomi. Ett nytt energisystem skall utvecklas. Det systemet skall i största möjliga utsträckning bygga på inhemska, uthålliga och förnyelsebara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Det här betyder att vi i början av 2000-talet skall basera 60-70 96 av vår energiförsörjning på energikällor som i dag bara används marginellt eller inte alls. Det är en svår uppgift men vi får inte förskräckas av det! En djärv och målmedveten satsning på ny energiteknik kan hjälpa oss att bygga en ny framgångsrik industri. Hemmamarknaden är stor nog för att utgöra en stabil grund för utvecklingen. Och energikrisen är internationell. Varje land behöver förbättra sitt energisystem. Den industri och det land som är först på plan kommer att ha god konkurrensförmåga. Genom en framsynt och målmedveten politik kan vi skapa tusentals nya jobb i en industri som verkligen har framtiden för sig. Så långt om de insatser som krävs på längre och medellång sikt. Vi tror att vi med beslutsamma insatser kan ha goda möjligheter att klara de uppgifterna. Men de verkligt stora problemen ligger närmare. Det handlar om vad som skall hända nu och under resten av 1980-talet. Misslyckas vi med det riskerar vi också de långsiktiga målen. Många av de åtgärder som redan borde ha fått effekt på vår energiförsörjning har gått alltför långsamt. Bristen på klara besked från tidigare regeringar har lett till att staten tappat greppet över utvecklingen och till att kommuner, industrier och vanliga energikonsumenter saknat rimligt underlag för sina bedömningar av vilket energislag och försörjningssystem som skall väljas. Några av de mest näraliggande problemen är: Energihushållningsprogrammet har inte gett tillräckligt resultat. Låt mig då först slå fast att energihushållning inte enbart eller ens huvudsakligen kan bygga på sparåtgärder utan måste formas utifrån en helhetssyn där bebyggelseplanering, industriinvesteringar och samhällsplaneringen i stort vägs in. Jag tror att ett viktigt skäl till att vi inte nått tillräckligt långt är den borgerliga oförmågan att se detta samband och omsätta det i praktisk handling. När vi nu fått en socialdemokratisk regering och socialdemokratisk ledningi en majoritet av våra kommuner — däribland storstadskommunerna — har vi också skapat förutsättningar för den samhällsplanering och den praktiska politik som behövs för att utveckla ett energisnålt, resurshushållande och miljövänligt samhälle. Oljeersättningen går för långsamt. I stället för oljeersättning genom övergång till fasta bränslen och ny energiteknik har vi fått en okontrollerad övergång från olja till el i uppvärmningen. Det är de höga oljepriserna som drivit på den utvecklingen tillsammans med bristen på en medveten politik från de borgerliga regeringarna och brist på styrning och styrmedel ute i kommunerna. Den utveckling vi nu ser utgör ett hot mot våra möjligheter att klara målen för både energipolitiken och krispolitiken. Därför är omedelbara åtgärder för att styra utvecklingen i rätt riktning nödvändiga. I det arbetet blir utvecklingen i kommunerna av avgörande betydelse. Utbyggnaden av fjärrvärmenäten är härvid av stategisk betydelse omedelbart och för framtiden. Vi ser utbyggnaden av fjärrvärmen i tre steg. Det första steget är omedelbara investeringar för att bygga ut själva fjärrvärmenäten. Det kan snabbt ge sysselsättning åt tusentals anläggningsoch industriarbetare. Den efterfrågan detta skapar bör riktas mot svensk industri. Det andra steget blir investeringar i nya produktionsanläggningar. För att svensk industri skall ha en chans att möta denna efterfrågan, måste den få besked nu om vad som väntar, så att industrin kan och vågar göra nödvändiga förberedelser och investeringar. Det tredje steget tas när värmeproduktionsanläggningar kombineras med mottrycksverk för kraftproduktion då kärnkraften börjar avvecklas. Vi bör redan nu skapa en beredskap för denna situation genom att dels se till att fjärrvärmen byggs ut i tillräcklig omfattning, dels bl.a. reservera mark för mottrycksverk i anslutning till de värmeverk som byggs om. På det sättet kan vi på en gång skapa förutsättningar för de omedelbart nödvändiga åtgärderna för att ersätta oljan och för de insatser som krävs i samband med kärnkraftsavvecklingen. I denna satsning på oljeersättning och utbyggnad av fjärrvärme bör självfallet också alla möjligheter att utnyttja värmepumpar och annan ny energiteknik liksom spillvärme tas till vara. Den satsning det här är fråga om ställer krav på riksdag och regering att ge klara riktlinjer om ekonomiska villkor, styrmedel, miljökrav, vilken elpolitik som skall föras och en plan för introduktion av kol och inhemska bränslen. Regeringen är beredd att omedelbart gå in i detta arbete. Vi har redan inlett diskussioner med kommunerna, industrin och forskningsvärlden. Vi förbereder vidare en rad åtgärder som kommer att presenteras i den ekonomiskpolitiska proposition som inom kort läggs fram för riksdagen. Ytterligare förslag kommer senare i vinter och nästa år. Men jag kan redan nu ge besked på ett par punkter av stor betydelse för fjärrvärmeutbyggnaden. Först till miljökraven: Koncessionsnämnden för miljöskydd har i de ärenden som hittills behandlats ställt långtgående miljökrav för nya anläggningar. Riksdagen har i sitt uttalande i våras i anledning av försurningspropositionen förväntat att motsvarande gränsvärden kommer att anges för de anläggningar som nu kan aktualiseras. Detta uttalande kommer att ligga till grund för regeringens agerande i dessa frågor. Men våra strävanden att värna om miljön får inte leda till att fjärrvärmeproducenter av ekonomiska skäl avstår från sådana koleldade anläggningar som är önskvärda mot bakgrund av den energiförsörjningsplan som riksdagen har fastställt. Därför kommer regeringen för det första att föreslå inrättande av den fond för bidrag till avsvavlingsanläggningar som riksdagen tidigare fattat principbeslut om. För det andra kommer vi att stimulera övergången från olja till kol genom att verka för så långt möjligt fasta Med de här åtgärderna kan de hårda miljökraven ses inte främst som en ekonomisk belastning för fjärrvärmeproducenterna utan mer som ett stöd för industriell utveckling på det här området. För genom ett av samhället stött utvecklingsarbete och teknikupphandling skapar vi oss ett kunnande, som så småningom — när andra länder börjar tillämpa hårdare miljökrav — kan ge svensk export ytterligare stimulans. Mitt andra besked gäller de ekonomiska villkoren. För att utbyggnaden av fjärrvärmen skall öka har jag tagit initiativ till vissa förändringar i reglerna för de s.k. fjärrvärmelånen. Vi har diskuterat med riksbanken om att ta bort utlandsdelen i fjärrvärmelånen. Riksbanken har ställt sig positiv till det. Därmed har vi tagit ett första steg mot en vidare fjärrvärmeutbyggnad. Vi överväger nu ytterligare åtgärder för att stimulera övergången till fjärrvärmeproduktion. Regeringen kommer vidare att snabbt och i samarbete med kommunerna utarbeta en plan för introduktion av kol och andra metoder att ersätta oljan. Genom de insatser jag här redovisat och andra insatser som f. n. bereds i kanslihuset skulle ca 25 koleldade förbränningsanläggningar uppföras och ett stort antal värmepumpar installeras. Vidare bör genom detta program en introduktion av anläggningar för bl.a. torv säkerställas, som kan bli ett betydelsefullt inslag i arbetet på att skapa sysselsättning och industriell utveckling i några av de län som drabbats hårdast av arbetslösheten och krisen i industrin. En sådan plan skulle också ge industrin en stabil grund för planeringen. Den skulle ge samhället en möjlighet att styra utvecklingen med hänsyn till miljökraven. Herr talman! De arbetsuppgifter vi har framför oss blir av strategisk betydelse för den svenska energipolitiken. De utgör också en unik chans för svensk industri att utveckla kompetens och konkurrensförmåga på ett område av stor betydelse för framtiden. Jag har här velat redovisa huvuddragen i regeringens energipolitik. Jag skall snabbt återkomma med konkreta förslag till beslut om de åtgärder som krävs för att förverkliga denna politik.

Herr talman! Låt mig börja med att önska min efterträdare i ämbetet Birgitta Dahl all framgång i rollen som energiminister. Den genomgång som vi har fått lyssna till var både fyllig och målmedveten, och jag tycker att det på många punkter lovar gott för framtiden och för den energipolitik som vi ju i huvuddragen är överens om numera i landet. Jag hade som utgångspunkt att vi i stort sett nu hade diskussionsstadiet bakom oss, att vi har gått in i ett förverkligandestadium och att man därför bör eftersträva att denna enighet består. Jag är, herr talman, litet ledsen att behöva konstatera att den presentation som Birgitta Dahl gör av dessa gemensamma riktlinjer på ett antal punkter ändå är provocerande. Jag hoppas att detta är en engångsföreteelse och att Birgitta Dahli fortsättningen försöker eftersträva en bred enighet i energipolitiken. Birgitta Dahl säger t.ex. att övergången till inhemska och alternativa energislag har fördröjts därför att det har saknats beslut från regeringens sida. Jag har också ofta beklagat att det inte har gått så raskt som man skulle önska men samtidigt velat påpeka att väldigt mycket håller på att hända som allmänheten nog inte riktigt har klart för sig. Det kan behöva spridas information om detta för att peppa upp folk som har en äkta entusiasm i de här frågorna och därmed behålla entusiasmen från debattens dagar till de decennier när vi skall förverkliga besluten. På ett par strategiska punkter, Birgitta Dahl, var det inte mittenregeringens fel utan socialdemokraternas och moderaternas fel att vi inte har kunnat ge besked. Jag tänker i första hand på normerna för svavelutsläpp vid koleldning. Vi hade kunnat ha sådana nu, till glädje för många beslutsfattare ilandet som behöver veta vilka regler som gäller. Vi hade vidare bort ha ett fungerande energiverk som hade betytt mycket för beslutsfattarna i näringslivet och i kommunerna. På båda dessa punkter ville riksdagsmajoriteten något annat. Därför tycker jag inte att man skall kasta sten, Birgitta Dahl, när man sitter i glashus. Till slut, herr talman, några ord om vattenkraften. Jag tycker att det är bra att det nu blir en prövning, men detta är inte värderingsfritt, Birgitta Dahl. Det är ju trots allt så att ni i första hand inom socialdemokratin måste bestämma er: Vill ni skydda de fyra orörda älvarna eller vill ni inte? Om ni eftersträvar enighet mellan partierna i energipolitiken, låt då de orörda älvarna förbli orörda!

Herr talman! Självfallet skall vi ta vara på allt det som vi är eniga om. Vi är eniga om målen i mycket långa stycken. Jag utgår från att alla partier här i riksdagen står fast vid den riktlinje för energipolitiken som har fastställts. Det som har skilt oss åt är metoderna för att nå dessa mål. Det är faktiskt en grundläggande skillnad av stor betydelse mellan en socialdemokratisk samhällssyn och en borgerlig samhällssyn. Skall vi klara de riktlinjer för energipolitiken och de svåra arbetsuppgifter som vi har föresatt oss att lösa, då krävs det en sådan medveten planering, ett sådant medvetet samhällsarbete för att försöka påverka samhällsutvecklingen, vilket förutsätter en socialdemokratisk samhällssyn. Då räcker det inte med att låta de fria marknadskrafterna agera.

Detta går inte att förena utan en mycket målmedveten politik som förutsätter styrning från samhällets sida. På denna punkt har mycket brustit, både centralt och ute i de borgerligt styrda kommunerna. Men självfallet är det ett önskemål att vi skall slippa tvista om detta. Ändå känner jag mycket stor trygghet inför mina arbetsuppgifter när vi nu har fått en annan ledning i samhället. Jag tror det är en förutsättning för att den här politiken skall kunna drivas med tillräcklig kraft. Jag säger detta inte minst med tanke på vad som har hänt ute i kommunerna. Sedan ett par kommentarer till de konkreta frågor som Ingemar Eliasson ställde. Det rådde länge en oenighet i regeringen om normerna för svavelutsläpp och en ovilja att över huvud taget komma med några riktlinjer. De riktlinjer som sedan presenterades för riksdagen var klart otillräckliga från miljösynpunkt. Det var tack vare att den socialdemokratiska linjen vann här i riksdagen i våras som vi fick normer för svavelutsläppen när det gäller miljön som tillgodoser de långtgående krav vi måste ställa. Jag har deklarerat här i dag att det är dessa normer vi skall följa, och att vi också skall ställa resurser till förfogande för att kunna utveckla den avancerade miljöteknik som krävs för att få någon fart på denna satsning. Slutligen till frågan om vattenkraften. Det är min förhoppning att vi från alla sidor skall gå in i det arbete som skall bedrivas i beredningen och sedan fullföljas av riksdagen och regeringen — att vi äntligen skall kunna få politisk majoritet, en så bred parlamentarisk majoritet som möjligt, för att lösa den mycket svåra konflikt som finns i samhället när det gäller vattenkraftsutbyggnaden. Det är en illusion att tro att det finns någon trygghet för någon part i den här konflikten så länge vi inte kan samla en bred parlamentarisk majoritet kring beslut som verkligen leder till en lösning. Vi är inte överens på den här punkten. De skilda synpunkterna skär igenom alla partier. Nu skall vi göra en gemensam ansträngning för att få beslut som håller för framtiden. I det arbetet går vi från vårt håll in med god vilja.

Herr talman! Det som Birgitta Dahl säger är litet inkonsekvent. Dels föreligger det en skillnad i samhällssyn mellan socialister och borgare, dels skall vi samtidigt försöka eftersträva gemensamma tag. Vi kan naturligtvis aldrig nå fram till en gemensam uppfattning om vilken samhällssyn som skall ligga i botten, eftersom Birgitta Dahl är socialist och jag är liberal. Men det går ändå att i praktisk handling komma till samma slutsatser utifrån olika ideologiska utgångspunkter, och det är dem som jag tycker det är intressant att nu få testade. Innebär den samhällssyn som Birgitta Dahl står för att socialdemokraterna håller öppet för en skövling av miljövärden i de fyra stora orörda älvarna, medan en liberal samhällssyn innebär större aktsamhet om miljön? Jag spetsar till det medvetet, men det är denna skillnad i värdering som föreligger i just den frågan. När man går in i ett sådant här arbete går det inte — hur mycket tålamod och goda avsikter man än har —att se bort från värderingarna. Och vår värdering är att vi skall försöka klara av att uppnå de 65 eller 66 TWh utan att skövla viktiga miljövärden när det gäller de fyra stora orörda älvarna. Ett annat exempel är hur vi skall stimulera övergången från olja till alternativa energislag. Det är en gemensam värdering — vi kan bortse från de olika ideologiska utgångspunkterna, eftersom vi här kommit till samma slutsats. Men hur skall det gå till? Är Birgitta Dahl beredd att låta oljeersättningsfondens verksamhet fortsätta efter den nu pågående treårs perioden? Det finns ju inget beslut om en fortsättning. Vi i folkpartiet tycker att fonden skall hållas vid liv ytterligare en tid. Hur går det till? Jo, man behåller avgiften på oljan och använder de pengarna för att stimulera andra energislag. Det är att använda prismekanismen för att styra över från en produkt till en annan. Det är alltså att använda marknadsekonomiska instrument för att uppnå ett resultat. Det vore bra om en socialist kunde instämma i detta marknadsekonomiska betraktelsesätt. Slutligen vill jag påpeka, Birgitta Dahl, att det var i en socialdemokratiskt styrd kommun, nämligen Stockholms kommun, som vi hade de största besvären, därför att socialdemokraterna inte på länge kunde bestämma sig för att säga nej till Forsmarkstunneln. Var därför litet försiktig i kritiken av kommunerna när det gäller uppdelningen i borgerliga och socialdemokratiskt styrda kommuner! Stockholm var här ett beklagligt undantag, där det alltså var socialdemokratiskt styre.

Herr talman! Den första frågan som Ingemar Eliasson ställde, om vi var beredda att tillåta skövlingar av älvarna, var ungefär av samma slag som den berömda frågan till den försumlige mannen om han hade slutat slå sin fru. Vi kommer naturligtvis inte att tillåta någon skövling av några naturvärden. Det är faktiskt socialdemokratin som har tagit initiativen till den kanske hårdaste miljölagstiftningen i något land, till riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och till en rad andra åtgärder för att skydda miljön och naturen. Vad denna utredning skall vara fri att göra är att ta reda på hur olika alternativ ser ut, alltifrån älvräddarnas förslag till förslag som gäller de vattendrag som hittills varit undantagna från utbyggnad. Och när vi säger att denna utredning skall kunna göra detta, följer vi upp ett riksdagsbeslut från i våras. Vad riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra var att tillsätta en utredning som skall tala om hur olika alternativ ser ut. Vi behöver inte vara rädda för sanningen. I den utredningen skall nämligen miljövärdena, bevarandevärdena, granskas och jämföras med effekterna på sysselsättning och samhällsekonomi av olika alternativ för den vattenkraftsutbyggnad som riksdagen enhälligt har fastställt som en av förutsättningarna för att vi skall klara kärnkraftavvecklingen. Den som känner sig trygg i övertygelse om hur vattenkraftsutbyggnaden skall ske, behöver inte vara rädd för en sådan granskning. Det är dessutom min förhoppning, som sagt, att vi skall kunna resonera oss fram till så bred enighet som möjligt för att kunna fatta beslut som står sig, därför att vi har gjort en allvarlig ansträngning och lyckats med att lösa en mycket svår konflikt i samhället. Jag tänker inte gå in på en diskussion om vilka organisatoriska former och annat som vi skall välja för att stimulera utvecklingen framöver och främja och styra den. Den diskussionen pågår i kanslihuset. Vissa pusselbitar kommer Ingemar Eliasson och andra att få ganska snart, hoppas jag, under loppet av det följande året. Men en sak vill jag säga. Även om vi är beredda att använda stimulans - kommunerna skall stödjas, utvecklingen av ny teknik skall stödjas, utvecklingen av avancerad miljöteknik skall stödjas — så tänker vi inte lita endast på marknadskrafterna. Vi har haft många exempel inom energipolitikens område på att de ensamma inte förmår utnyttja vad som krävs för att vi skall kunna nå de mål vi har satt upp för energipolitiken. Vi behöver gå in med ett aktivt pådrivande arbete från samhällets sida. Där ser jag ett samarbete mellan regeringen, kommunerna, industrin, forskningsvärlden och den engagerade opinionen hos enskilda människor för att aktivt påverka utvecklingen som den viktigaste resursen vi har att ta till vara.

Herr talman! Ivar Franzéns anförande föranleder egentligen bara en kommentar, och det är att det väl ändå får vara någon måtta på centerns dubbelmoral. Ta först frågan om kolet. Här släppte ni fram normer som flerdubblade de tillåtna utsläppen jämfört med hur det var tidigare. Sedan kom ni i våras med ett förslag som var oacceptabelt ur miljösynpunkt och som vi naturligtvis gick emot. Dess bättre fick vi i stället igenom våra hårdare krav när det gäller miljön. Sedan till frågan om upparbetningen: Risken för kärnvapenspridning är inte någon nyhet för det senaste året, Ivar Franzén och övriga från centern! Den har funnits så länge som den här frågan har varit aktuell. Vi har motsatt oss villkorslagen, som är det som har släppt fram upparbetning i Sverige och som ni i centern har ansvaret för. Vi har från första stund motsatt oss den och de beslut och avtal om upparbetning som har fattats. Om ni hade lyssnat på oss skulle vi inte ha behövt vare sig villkorslagen eller några avtal om upparbetning. Men det var ju regeringsfrågan — möjligheterna att få sitta på taburetterna — som gjorde det så nödvändigt att driva fram villkorslagen och besluten och avtalen om upparbetning. Det får vara någon måtta på dubbelmoralen, Ivar Franzén!

Herr talman! Vi företräder ingen dubbelmoral. Därtill försöker vi att i någon mån hålla oss till sanningen. Var ligger sanningen i påståendet att vi har föreslagit flerdubbla svavelutsläpp? Sifferserien 2 000, 1 600 resp. 800 ton svavel talar ju för sig själv. Det är hela tiden en markant förbättring i takt med att tekniken utvecklats. Det energiministern nu påstår är en direkt avvikelse från vad man kan kalla sanning. Låt mig kommentera vattenkraften mycket kort: Redan när vi skrev energipropositionen konstaterade vi att den vattenkraft som var utbyggd, under byggnad eller beslutad borde kunna ge ca 63,5 TWh per år. Den ytterligare utbyggnad till de 65 TWh som vi var överens om skulle skapas på relativt kort tid innebär ett ganska marginellt tillskott och är alltså inte den stora och avgörande fråga som energiministern vill göra den till. Det finns möjligheter att vinna en hel del av detta genom ytterligare effektivisering av befintliga anläggningar eller kompletterande vattenkraftsutbyggnad. Energiministern hoppas väldigt mycket på den socialdemokratiska ledningen ute i kommunerna. Då får jag bara uttrycka förhoppningen att det verkligen blir en förbättring jämfört med vad det varit tidigare. Se t.ex. på Norrbotten, där man har haft socialdemokratisk ledning. Har det hänt något speciellt positivt där? Nej, de har varit mycket negativa till många goda centerförslag som har framlagts i den delen av landet. Det finns många sådana exempel. Villkorslagen har två öppningar, och det har den alltid haft. Den ena gäller slutförvaring efter upparbetning, den andra direktförvaring. Villkorslagen har på intet sätt ensidigt styrt mot det ena. Det är ett val som kärnkraftsägarna gjorde vid den aktuella tidpunkten. Det är viktigt att vi får till stånd en bränslemarknad, framför allt för de inhemska bränslena, torv såväl som bränsleflis. Där har kommunerna en mycket viktig uppgift. Jag hoppas bara att den uppgiften inte skall bli centralstyrd — det finns en hel del i energiministerns inlägg som inger mig farhågor för det. Då kommer vi inte att ha möjligheter att tillvarata den lokala anpassning som är så viktig för att få bästa resursutnyttjande och verkligen komma åt detta att bruka bättre. Jag hann inte med att räkna upp så många exempel på allt det positiva som har hänt på energiområdet i mitt förra anförande, och jag skall inte heller nu trötta kammaren med att fortsätta uppräkningen. Jag vill bara säga att det har hänt och händer mycket som är positivt. Men det allra viktigaste är att huvudinriktningen för en framgångsrik energipolitik måste vara att bruka bättre. Det är detta som ger arbete och god ekonomi.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg ta upp endast ett delfält i den svenska politiken, nämligen energipolitiken, och inom det delfältet bara beröra vissa frågor. Efter det att debatten om kärnkraften blossade upp i början av 1970-talet och dominerade den energipolitiska debatten blev det nästan tyst i och med folkomröstningen i mars 1980. Det förhållandet att energipolitiken förflyttats ut ur fokus efter folkomröstningen betyder inte att den är mindre viktig än den var tidigare. Landets energiförsörjning är strategiskt viktig för vårt industrisamhälles framtid, och den är strategiskt viktig också för bevarandet av en livsvänlig miljö.

Vad som då kan komma i fråga är olja, kol och naturgas. Med den utgångspunkten skall jag beröra några problem och ställa ett antal frågor till statsrådet Birgitta Dahl om den energipolitik som den nya socialdemokratiska regeringen tänker föra. Jag skall då börja med den svenska kärnkraftsparentesen — av statsrådets inledningsanförande framgick det att också hon anser att det är fråga om en parentes. Min utgångspunkt är densamma som alla de andra riksdagspar tierna har, möjligen med undantag för moderaterna, nämligen att resultatet av folkomröstningen om kärnkraften i Sverige skall respekteras. Linje 2 i folkomröstningen stöddes ju av socialdemokraterna och folkpartiet. Den linjen blev störst i folkomröstningen, och de som representerade den ville, som man sade, ”Avveckla kärnkraften — men med förnuft”. Det är denna ”avveckling med förnuft” som jag nu vill beröra med några frågor. Det är visserligen ännu långt till år 2010, då all svensk kärnkraft skall vara avvecklad, men från vpk och från folkkampanjen anser vi att det snarast skall utarbetas en plan för avveckling av den svenska kärnkraften. Både dansk och sydsvensk opinion har krävt att kärnkraftverket i Barsebäck snarast skall stängas. För att tillmötesgå en sådan opinion vore det lämpligt att avvecklingen började just i Barsebäck. Någon elbrist torde inte lägga några hinder i vägen för att Barsebäck avvecklas. En annan sak som jag vill ta upp gäller hanteringen av det högaktiva avfallet från den svenska kärnkraftsproduktionen. Det var ju svårigheten att lösa den hanteringen som vållade den huvudsakliga debatten före haveriet i TMI2, efter vilken tidpunkt det blev debatt också om reaktorsäkerhet och beslut om en folkomröstning. Man utgick länge ifrån att det högaktiva avfallet skulle upparbetas. Sedermera har man kommit fram till att man kunde låta bli att upparbeta och i stället direktförvara avfallet som det är. Denna metod har fått ökad tyngd sedan det stod klart att den svenska kärnkraften skulle bli en parentes. Uttalanden från socialdemokratiskt håll tyder på att man numera förordar direktförvaring av det högaktiva avfallet utan upparbetning. Det är en ordning som vpk också stödjer. Men följer man den linjen, reser sig ändå några problem som jag vill ta upp. Om vi skall direktförvara utan upparbetning, vad skall vi då med Cogémaavtalet till? Bör inte då regeringen medverka till att detta avtal undanröjs? Detta avtal är ju inte, som jag ser det, ett avtal mellan regeringar utan ett avtal mellan SKBF, Svensk kärnbränsleförsörjning, och Cogéma. Jag kan inte se något hinder för att regeringen skulle kunna stoppa utförsel av svenskt högaktivt kärnbränsleavfall och att ett sådant beslut skulle kunna vara force majeure i avtalets mening. Om så är fallet skulle Cogéma inte heller kunna utkräva skadestånd. Min andra fråga är: Kommer regeringen att stoppa utförseln av högaktivt svenskt kärnbränsleavfall, och kommer man att utreda frågan om direktförvaring och stoppa provborrningarna i svenska berg, som ju förutsätter förvaring av upparbetat avfall? Om vi nu utgår ifrån att direktförvaring utan upparbetning i fortsättningen skall gälla, så uppstår det ännu ett problem. Under de borgerliga regeringarnas tid tillkom ju den s.k. villkorslagen. Den lagen knöt laddningstillstånd för nya kärnkraftsreaktorer till att upparbetningen av det högaktiva avfallet var säkrad och till att frågan om förvaring efter upparbetningen var tillfredsställande löst. Om nu detta faller bort, vad skall man då utgå ifrån för att få laddningstillstånd för Forsmark 3 och Oskarshamn 3? Min tredje fråga är: Om vi utgår ifrån att s-regeringen vill ge laddningstillstånd för Forsmark 3 och Oskarshamn 3, på vilken legal grund skall ett sådant tillstånd ges? Ytterligare en fråga som berör den svenska kärnkraftsparentesen är försörjningen med nytt kärnbränsle. För att ordna en sådan försörjning finns ju det redan nämnda SKBF. Detta företag torde knappast ha några större svårigheter att ordna försörjningen genom import. Därmed skulle en svensk uranbrytning inte behöva vara aktuell. Vpk har i sitt energipolitiska program tagit in kravet att det inte skall ske någon uranbrytning i Sverige. Min fjärde fråga är: Avser s-regeringen att avstå från uranbrytning i Sverige? Jag lämnar med detta problemen kring den svenska kärnkraften och tar upp några andra energipolitiska problem. Från vpk:s och folkkampanjens sida har vi ständigt betonat vikten av hushållning med energi, och vi har betonat värdet av att det ges utrymme för utveckling av förnybara alternativa energikällor. Vi tror inte att vare sig hushållning eller utveckling av alternativa energikällor slår igenom i den energipolitiska verkligheten utan att samhället går in och medvetet styr utvecklingen. En sådan samhällelig styrning måste ha en legal grund att stå på. En sådan lagstiftning måste prioritera energihushållning i alla sammanhang, och den måste reservera utrymme för utveckling av alternativa energikällor också i ett läge då onödigt många kärnkraftverk gett ett elöverskott, som på något sätt måste realiseras. Hushållning är dubbelt lönsam. Den minskar resursförbrukningen och störningarna när det gäller den yttre miljön. Alternativen är särskilt viktiga, därför att det rör sig om varaktiga energikällor som finns nu och kommer att finnas under all överskådlig framtid. Min femte fråga till s-regeringen är: Kan vi räkna med att få en energihushållningslag som ger de styrmedel som behövs för en konsekvent energihushållning och för utveckling av alternativa förnybara energikällor? Det sista problem som jag vill ta upp nu är kolhanteringen. Under den debatt som föregick folkomröstningen om kärnkraften framfördes som argument från företrädare för linje 1 och 2 att vi skulle få ett Kolsverige om kärnkraften avvecklades från sex aggregat under tio år. Folkomröstningen gav ju möjlighet att bygga högst 12 aggregat och använda dessa under deras tekniska livslängd. Ändå introduceras nu kol som en allt viktigare energikälla här i landet. Vi anser från vpk att man får acceptera en viss kolanvändning. Men skall kol ersätta olja får det inte innebära ökade miljöstörningar jämfört med den oljeanvändning som kolet ersätter. Därför är det viktigt att vi kommer fram till klara miljökrav, som de svenska kolanvändarna har att rätta sig efter. Det är inte så länge sedan vi här i kammaren behandlade ett förslag till riktlinjer som lades fram av den avgångna mittenregeringen. Det förslag som mittenregeringen lade fram innebar en skärpning i förhållande till gällande ordning. I samband med detta förslag från regeringen behandlades en motion från vpk, där vi krävde att riksdagen skulle principuttala sig för de kolriktlinjer som naturvårdsverket dragit upp. Det ville nu inte riksdagsmajoriteten göra. Regeringens förslag avslogs. Vpk röstade, sedan det egna förslaget fallit, också på avslag för mittenregeringens förslag. Det gjorde vi därför att företrädare för socialdemokraterna klart deklarerade att det förslag som kommer att läggas fram sedan Kol, hälsa, miljö är klar med sitt utredningsarbete kommer att vara bättre ur miljösynpunkt än det som då avslogs. I valrörelsen har Olof Palme sagt: Vi avstyrkte mittenregeringens förslag, därför att vi avsåg att komma med ett bättre förslag nästa år, när vi vet mer. Jag utgår från att detta vallöfte kommer att infrias och ställer nu min sista fråga: Kan vi utgå från att de medgivna utsläppen från den svenska kolanvändningen kommer att läggas på en nivå som inte överstiger den som föreslagits av statens naturvårdsverk?

Herr talman! En del av de frågor som Per Israelsson tog upp behandlade jag faktiskt i mitt huvudanförande, men jag skall försöka att här kort svara på de sex frågorna. Hans första fråga var: När kan vi få en gällande plan för kärnkraftsavvecklingen? Som jag deklarerade i mitt anförande startar vi nu omedelbart med olika praktiska åtgärder för att ersätta olja och kärnkraft för att fullfölja de mål som fastställdes genom folkomröstningen. Den ordning i vilken de olika reaktorerna skall tas ur bruk skall också — i enlighet med vad vi sade i folkomröstningen och de efterföljande besluten — helt och hållet bestämmas av de säkerhetsstudier som görs beträffande de olika reaktorerna. Den enda — men mycket viktiga — restriktionen är att den sista reaktorn skall ha tagits ur bruk senast år 2010. Säkerhetsstudierna pågår. Det är de som kommer att avgöra i vilken takt reaktorerna tas ur bruk, och då kommer också frågan om Barsebäck att klargöras. Men jag vill samtidigt ta tillfället i akt och berätta för Per Israelsson att regeringen — efter lång försening hos den tidigare regeringen —i dag har beslutat om att tillsätta de svenska ledamöterna i den svensk-danska Barsebäckskommittén. Det blir Hans Löwbeer och Kerstin Lindahl Kiessling, båda med ett förflutet i bl.a. reaktorsäkerhetsutredningen, samt Sture Holmqvist, som representerar kommunerna i den berörda delen av Sverige. Vi kommer att gå in i det här samarbetet med Danmark med allt det ansvar och allvar som frågan kräver. När det gäller hanteringen av det högaktiva avfallet är det vår uppfattning att vi bör säga nej till upparbetning så länge som det finns risk för kärnvapenspridning. Vi kommer inte att tillåta några nya sådana avtal. Vi vill däremot inte i dag binda oss för vilken metod för slutdeponering som vi skall använda oss av, av det enkla skälet att de metoder som hittills har presenterats har forcerats fram av villkorslagen och hanteringen i de borgerliga regeringarna. Vi vill åstadkomma en möjlighet att utveckla ännu bättre och säkrare metoder än vi i dag känner.

Vi skall ju få en ny lagstiftning på det här området.

Så till frågan om uranbrytning. Den socialdemokratiska partikongressen har i den frågan fastställt en linje som regeringen kommer att följa. Någon brytning av uran för export skall inte tillåtas. Någon brytning av uran för det svenska kärnkraftsprogrammet är inte nödvändig — vi kan försörja det ändå. Men vi håller frågan öppen för den händelse vi skulle behöva bryta uran av beredskapsskäl. Vi är självfallet beredda att ta till lagstiftning, t.ex. en sådan energihushållningslag som vi har talat om i vårt energipolitiska program och i våra partimotioner tidigare här i riksdagen. En sådan lag behövs för att ge samhället och inte minst kommunerna möjlighet att driva på en riktig utveckling när det gäller hushållning med energi. Men vad som framför allt är viktigt nu är aktiva åtgärder ute i kommunerna och från regeringens sida, och det är vi beredda att satsa mycket på. Som svar på den sista frågan vill jag säga att det skall vara en planerad, försiktig kolintroduktion, som skall garantera att vi klarar att ge kolet den plats som riksdagen har fastställt för att ersätta olja, men det skall inte bli en massiv kolintroduktion utan miljökrav. Därför skall vi ha en plan för kolintroduktionen som bl.a. ger oss möjlighet att påverka var och hur mycket man använder kol med hänsyn inte minst till miljön, och vi skall ha miljöregler för kolet som är stränga. Som Per Israelsson säkert vet innebär de normer som koncessionsnämnden utgått ifrån i huvudsak samma regler som naturvårdsverket har tillämpat. Vad vi slutligen kommer att stanna för när Kol-hälsa-miljöprojektet är klart och remissbehandlat och vi har tagit ställning vore det fel att i dag säga någonting om i detalj. Men det blir hårdare regler än dem som mittenregeringen i våras föreslog.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för att hon så utförligt ville svara på samtliga mina frågor, vilket jag knappast hade väntat mig. En fråga förstår jag att hon inte kan svara på, den som gällde utförsel av högaktivt avfall. Det är en svår fråga, och den har vissa juridiska komplikationer. Men jag fick ändå veta att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på den. Jag kan instämma i mycket av vad statsrådet sade. Också vi anser att det finns en god grund för att utveckla en offensiv svensk energipolitik som kan ge ökad sysselsättning inom landet i svensk produktion. Det bör också gå att komma överens om normer för kolanvändningen — säkerligen en kontroversiell fråga i alla partier, också i vårt parti. Jag fick beskedet att de normer som skall utfärdas kan komma att ligga i närheten av naturvårdsverkets. Det sades faktiskt också redan i debatten om regeringspropostionen. Jag konstaterar alltså att jag har fått mycket bra svar på de frågor som jag ställde. De var inte avsedda att provocera statsrådet eller framhålla hur bra vi själva har varit tidigare — som Ivar Franzén försökte göra — utan jag ställde dem för att få reda på den nya regeringens politik. Det tycker jag att jag har fått så långt det går.

Herr talman! Bostaden har stor betydelse i ett samhälle som vårt. För den enskilde och den enskilda familjen är en bra och billig bostad ett eftersträvat mål. Ur samhällets synvinkel är bostadssektorn en av de viktigare. Den omsätter betydande kapital årligen och är därför av intresse för samhällsekonomin. Byggnadssektorn utgör en stor del av vårt näringsliv, och där sysselsätts tiotusentals människor. Vad som händer inom bostadssektorn påverkar således samhället i dess helhet från den enskilde hyresgästen till budgetbalansen. Samtidigt är denna sektor kanske den mest reglerade, mest byråkratiserade och styrda delen av samhället. Under årtionden har en alltmer svårförståelig och svårgenomtränglig regeldjungel växt upp. Likväl är den svenska bostadsstandarden hög. Bostadsbeståndet motsvarar i dag en lägenhet på varannan medborgare, vilket är högst i världen. Detta har blivit möjligt genom en snabb tillväxt av de samlade resurserna och genom en hög subventionsgrad. Den omfattande nyproduktionen av bostäder i början på 1970-talet har förbytts i ständigt sjunkande siffror. Årsproduktionen ligger nu vid ca 40 000 lägenheter. Trots detta ökar antalet tomma lägenheter och dagssiffran är ca 37 000 lägenheter. Byggkostnaderna, ränteläget och underhållskostnaderna har de senaste åren stigit kraftigt. Även om subventionerna är omfattande har detta medfört en dämpad efterfrågan. Mot denna något rapsodiska bakgrund kan och bör frågan ställas: Hur kommer en socialdemokratisk politik inom detta område att se ut? Kommer den att ta itu med de problem som finns? Problemen med det låga byggandet, med byggkostnadsstegringarna, med inflytandet och valfriheten i boendet, med hyresstegringarna osv. Vissa slutsatser kan man dra av dels socialdemokratiska motioner från förra riksmötet, dels uttalanden av bostadsminister Gustafsson. Bilden blir inte heltäckande men ger ändå en klar anvisning om inriktningen. Helt klart blir det flera regleringar, mera styrning, större subventioner och ökade pålagor. Kort sagt en traditionell s-politik. Trots att subventionsnivån redan är hög skall hyresrabatter införas med mellan 30 och 60 kr. per kvadratmeter. Och trots att huvuddelen av kostnaden i en nybyggd lägenhet finansieras via olika slags bidrag skall bidragen ökas ytterligare. På detta sätt fjärmar man sig ännu mera från en naturlig efterfrågan, från marknadsmekanismerna. Det skapas en konstlad efterfrågan, som ytterligare driver upp kostnaderna och som ställer större krav på skattebetalarnas lojalitet. Emellertid har bostadsministern sagt att han kan tänka sig att finansiera hyresrabatterna med en hyreshusavgift, men bara för privata fastighetsägare. Ett sådant förslag avvisades av riksdagen i våras. Det var inte bara principiellt felaktigt. Det skulle i vissa detaljer få förödande effekter. Vi avvisade förslaget då, och vi gör det nu också. Ett annat problem som regeringens politik redan frammanat är de kostnadsstegringar och därmed hyreshöjningar som chockdevalveringen åstadkommit. Med sjunkande reallöner skall de boende klara högre hyror och dyrare olja. I socialdemokratins värld kan detta lösas endast genom ökade subventioner och därmed högre skatter och avgifter. Det blir en ständig växelverkan. Kostnadsstegringar — subventioner — skattehöjningar. Det ena är motiv för det andra osv. Den mest genomreglerade sektorn blir totalreglerad. I dag har bostadsministern i kammaren meddelat att ett förslag om en s.k. hembudsklausul vid försäljning av bostadsrätter kommer att föreläggas riksdagen. Jag tror inte att en sådan regel kommer att få den effekt som bostadsministern avser, nämligen att hindra en osund prisutveckling. I stället är risken stor för att den svarta handeln kommer att florera. Regeloch styrboken kommer dessutom att få ytterligare ett nytt kapitel. Bostadsministern sade i en TT-intervju att ett sätt att hålla tillbaka hyresstegringarna är att öka de boendes inflytande över och ansvar för bostäderna. Jag kan här hålla med Hans Gustafsson. Det största inflytandet får man dock genom ägandet. Genom att göra det möjligt att få äga lägenheter även i flerbostadshus — ägarlägenheter — ökas inte bara inflytandet radikalt, kostnaderna kan också pressas ner. I utredningen Ägarlägenheter, som avlämnades i augusti, klargörs att det är fullt möjligt att införa ett sådant system även i Sverige. Härmed har jag kommit över på de förslag som enligt moderat uppfattning skall klara av åtskilliga av de problem som finns inom bostadssektorn. Valfriheten i boendet måste öka. Familjerna bör själva kunna välja den upplåtelseform som för dem är den bästa — hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet eller småhus. De ständigt stegrade kostnaderna måste nedbringas. Minskning av byggkrånglet, bl.a. genom förenklingar av Svensk byggnorm, minskning av planoch markbyråkratin och enklare lösningar i bostädernas närområde förbilligar byggandet. Ett nytt lånesystem, som skall ersätta de nuvarande bostadslånen och som utgår efter schablonmässiga regler — enhetslån — kan kraftigt sänka kostnaderna. Vi menar också att merparten av bostadssubventionerna på sikt kan avskaffas, men endast under förutsättning att skattesystemet förändras och att bostadsbidrag ges till dem som verkligen behöver det. Detta är en ganska kärv politik, men flera viktiga mål uppnås. Valfriheten och inflytandet ökar. Byggoch underhållskostnaderna sjunker. Krångel och byråkrati minskar, och statens kostnader för subventioner sjunker. Den socialdemokratiska politiken, som vi nu kan se, saknar nytänkande. Man kör i gamla hjulspår. Trots att bostadssektorn är så hårt styrd vill man öka styrningen, och trots att subventionsoch avgiftsnivåerna redan ligger högt vill man ytterligare tillgripa dessa instrument. Ingenting har hittills visat att dessa vägar är framkomliga. Tydligen saknas såväl vilja som förmåga att tänka i nya banor. Herr talman! Min förhoppning är dock att de moderata ståndpunkterna efter hand skall påverka framtida ställningstaganden hos socialdemokraterna. Detta har hänt förr.

Herr talman! Det gäller nu för den socialdemokratiska regeringen att ta nya grepp på bostadspolitiken, för byggbranschen upplever en kris med betydande skadeverkningar. Hög arbetslöshet, kraftigt minskad produktion, rekord i konkurser just inom byggbranschen och nya, enorma hyreskrav inom fastighetsbeståndet — det är vad den borgerliga regeringen lämnar efter sig. Förr kunde de svenska bostadskonsumenterna glädja sig åt ett högt bostadsbyggande och gynnsamma hyror. Nu är det ett lågt byggande, med de högsta hyrorna och hyreskraven någonsin. Bättre kan man knappast beskriva skillnaderna mellan socialdemokratisk och borgerlig bostadspolitik. Vi kan nu lämna den borgerliga epoken därhän. Frågan kommer i alltmer ökad utsträckning att bli hur den socialdemokratiska regeringen kan återge byggbranschen en ny dimension av livskraft, optimism och utveckling. Det blir ett mödosamt jobb, och en förändring sker inte med tvära kast i politiken. Men valutslaget den 19 september är också ett uttryck för väljarnas önskan att återigen ge bostaden dess rättmätiga plats i det sociala Sverige. Enligt min mening bör den socialdemokratiska regeringen bl.a. inrikta sig på följande. Nedgången i bostadsbyggandet måste stoppas. Påbörja en försiktig ökning av byggandet under full kostnadskontroll. Håll uppe reparationer och ombyggnader i äldre fastigheter. Inför statlig hyresgaranti som stimulerar kommuner med bostadsefterfrågan att dra i gång byggandet. Inför övergångsvisa subventioner för att hålla hyrorna under kontroll. Planera tidigareläggandet av offentliga byggen, så att arbetslösheten kan hävas och byggnadsföretagen garantera en kontinuerlig sysselsättning, till fördel för effektivare användning av kapaciteten och därmed också ökad konkurrens i prisledet. Likställighet mellan upplåtelseformerna måste uppnås. Jag skulle också vilja föreslå regeringen att överlägga med berörda kommuner om finansieringen av de tomma bostäderna, för att finna någon form av lösning på det dilemmat. Nya möjligheter måste öppnas för de boende i hyreshusen att få ett vidgat inflytande över sitt boende. Det reella inflytande som finns i den reguljära bostadskooperationen bör i lämpliga delar kunna föras över i hyreshusen. Ge de bostadskooperativa företagen möjligheter att pröva nya modeller för att framgent kunna styra prisutvecklingen på inom organisationerna producerade bostadsrättslägenheter. Dagens besked från bostadsministern om förslag till riksdagen våren 1983 angående revidering av bostadsrättslagen är ett välkommet initiativ. Gör om den nuvarande bostadsanvisningslagen så att den blir användbar i sitt fördelningssociala sammanhang. Inför en realisationsvinstbeskattning för bostadsrätter med villabeskattningen som modell. Låt oss få ett förslag till underhåll av fastigheterna som på längre sikt håller fastigheter och bostäder i ett fullgott underhållsskick. Vad man väntar sig av regeringen är mycket just beroende på att bostadspolitiken under två valperioder vridits åt höger. Just därför måste moderata samlingspartiets förslag om en övergång till total marknadsanpassning av boendet tillbakavisas. En förutsättning är ett effektivt stopp på de förslag från högerhåll som medför allt orimligare höga hyresnivåer. Vi har inte intresse av att ge de redan ekonomiskt favoriserade ökade förmåner när det fullt ut sker på de socialt sett svagas bekostnad. Bertil Danielsson gjorde ett försök, som han har gjort så många gånger förr, att teckna den socialdemokratiska bostadspolitiken. Han säger, liksom varje gång förut, att den innebär fler regleringar, fler pålagor och att den alltmera fjärmar sig från naturliga förhållanden. Jag trodde att moderata samlingspartiet, som ju i två omgångar under den gångna sexårsperioden har tillhört regeringen, skulle avveckla dessa regleringar. Det är anmärkningsvärt att de finns kvar, eftersom avveckling av dessa regleringar var en huvuduppgift för moderaterna både i valet 1976 och i valet 1979. Men vad menar Bertil Danielsson med naturliga förhållanden? Naturliga förhållanden för en moderat är valfrihet med pengar, med kapital, med resurser, med möjlighet att kunna konkurrera på en hög prisnivå. Jag har träffat en del moderater i den valrörelse vi haft i september och diskuterat avvecklingen av räntegarantierna, som är ett moderat huvudkrav för bostadspolitiken. Det lägsta bud jag har fått beträffande kostnaden, och jag understryker att det är det lägsta budet, är utöver de andra hyreskraven en kostnad på 150 kr. per månad. Om man kan ta upp sitt checkhäfte och skriva ut en check är det inget problem. Men det är ett fruktansvärt stort problem för de många människor som har fått en sänkning av levnadsstandarden under de gångna åren och som redan förut har svårigheter att klara sin dagliga försörjning. Det är detta som Bertil Danielsson kallar för naturliga förhållanden. Vår bostadspolitik är inte till för de privilegierade, de klarar sig själva. Vår bostadspolitik är till för dem som inte själva har de resurser som är en förutsättning för att ansluta sig till den moderata bostadspolitiken. Herr talman! Med det sociala målet i sikte bör regeringen ha goda möjligheter att åstadkomma breda lösningar kring bostadspolitiken. Förhoppningsvis ställer då folkpartiet och centern upp — det har skett så många gånger förr, alltså före 1976. Låt moderata samlingspartiet stå utanför den sociala gemenskap som måste prägla utbyggnaden av det svenska byggandet och boendet. Till sist. Alla vet vi att ekonomin är minst sagt ansträngd. Det tar sin tid innan farten på Sverige blir tillräcklig för ekonomisk tillväxt. Eftersom bostaden är en nyttovara för alla medborgare, kan det vara lämpligt att planera för ett bostadssparande som i lämpliga former kan skattestimuleras. Rätt upplagt — och i samråd med fackförbund och företag — kan det bli en bra motvikt till den kommersialism som i stor utsträckning fångar inte minst de ungas intresse. På sikt kan en sådan samhällsmedverkan för sparstimulans öka de resurser vi måste sätta in för att ha ett funktionellt bostadsbyggande och samtidigt innebära att en mindre del av samhällets hårt ansträngda resurser tas i anspråk. En ordentligt upplagd sparaktivitet just med sikte på den framtida bostaden borde rimligen vara av intresse för de allra flesta. Jag skulle, herr talman, gärna se att regeringen tar sig en funderare på hur ett på föreslaget sätt organiserat sparande på bredaste basis skall kunna läggas upp, till gagn både för ett ökat bostadsbyggande och för den enskilde bostadskonsumenten.

Herr talman! Oskar Lindkvist gillade inte det sätt på vilket jag beskrev den socialdemokratiska politiken. Det hade jag heller inte väntat att han skulle göra. Oskar Lindkvist lämnade sedan en exposé över den bostadspolitik som han önskar att regeringen skulle genomföra. Det var från början till slut en uppräkning av ökade styrmedel, ökade ingripanden och mera regleringar. Erfarenheten har visat att vi inte har nått de högt satta mål i bostadspolitiken som vi väl alla är överens om att försöka nå genom en ökad regelflora. Andra grepp måste till. Jag kunde inte känna igen vår politik på den beskrivning som Oskar Lindkvist å sin sida gjorde av den moderata politiken i bostadsfrågorna. Han sade att det endast är pengarna som styr och att det skulle bli orimligt dyrt för hyresgästerna framöver. Det är inte korrekt. Det förslag som vi tidigare i år lade fram beträffande räntegarantierna och nedtrappningen av räntesubventionerna skulle innebära en hyresstegring med mellan 110 och 150 kr. per månad för en genomsnittlig trea. Allt detta är nu historia, eftersom det har hänt så mycket sedan dess, inte minst till följd av de mycket radikala och snabba beslut som den nya regeringen har fattat. Jag kan nämna devalveringen, som kommer att medföra mycket stora påfrestningar för alla, inte minst hyresgästerna. Med den aviserade momsökningen och arbetsgivaravgiftshöjningen kommer en normal familj att få en standardsänkning på minst 4 000 kr. per år. Vilken nivå hyresstegeringarna kommer att ligga på vet vi inte med bestämdhet, men det blir fråga om betydande belopp, som med säkerhet kommer att uppgå till eller överstiga de belopp som skulle ha blivit följden av våra förslag till neddragning av räntesubventionerna. När jag redogjorde för vår politik sade jag också — minns det nu, Oskar Lindkvist — att avvecklingen av räntesubventionerna måste kopplas till dels en förändring av skattesystemet, dels en förändring i andra hänseenden. Man måste ha i minnet att vi har lagt fram förslag som inte drabbar på det sätt som Oskar Lindkvist gör gällande. Bostadsbidragen skulle öka för dem som verkligen behöver ett ordentligt stöd. På så sätt blir bostadspolitiken inte asocial, utan fullt förenlig med god social tradition.
Herr talman! Vi skall titta litet grand på moderaternas förslag till hyreshöjningar — det är ju detta det handlar om. Jag har här bland mina handlingar ett uttalande av förutvarande bostadsministern Birgit Friggebo. Enligt hennes sammanräkning skulle ert förslag att ta bort räntegarantierna innebära en hyreshöjning med 325 kr. i månaden. Det har egentligen aldrig dementerats i de efterföljande debatterna om bostadspolitiken. Nu säger Bertil Danielsson att det ökar hyran med mellan 110 och 150 kr. i månaden. Men det faktiska motivet för att ni vill öka hyrorna är att ni vill ha en övergång till total marknadsanpassning av de svenska hyrorna. Ni tycker förfärligt illa om att samhället ställer upp för de socialt svaga. Därför har ni som huvudlinje att var och en skall betala sin hyra själv. Jag skall påminna om att den alldeles nyblivne partiledaren i moderata samlingspartiet under ett föredrag i en skola i Solna utanför Stockholm fick en fråga av en 17-årig pojke. Frågan gällde om den nye partiledaren kunde garantera att den här grabben skulle få en egen bostad. När kan jag i så fall få bostaden? löd frågan. Ulf Adelsohns svar är perfekt ur moderat synpunkt. Han svarade: ”Den skall du få när du själv kan betala den.” Detta är en orimlig tanke, Bertil Danielsson, i ett läge där många människor har en så pressad ekonomi. Vi skall väl inte skapa ett samhälle som består av dem som har råd att bo och ett samhälle för dem som inte har råd att efterfråga en modern bostad. Jag hävdar med stor bestämdhet att det ur alla synpunkter är angeläget att varje medborgare har rätt till en lägenhet, en bostad för sin familj, för sig själv, för sitt umgänge och för sin egen utveckling. Detta konstaterande innebär bara att det är så stor skillnad i vårt synsätt på bostadpolitiken att vi aldrig kan förenas i en bred samling för att lösa bostadsfrågorna i Sverige.
Herr talman! Jag känner mycket väl till att det har räknats på olika sätt när det gäller våra förslag från i våras på hur vårt förslag om en nedtrappning av räntesubventionerna skulle slå. Men man har räknat fel. De siffror som Oskar Lindkvist nu anger är felaktiga. Det har av andra företrädare för moderata samlingspartiet i debatten påtalats att de siffror som Oskar Lindkvist nu återupprepar inte var korrekta. För en normallägenhet på tre rum och kök blir hyresstegringen mellan 110 och 150 kr. Men samtidigt skall man hålla i minnet att vi lade fram ett förslag som innebar en ökning av bostadsstödet till de familjer som har många barn. Det är just barnfamiljerna som har de största svårigheterna att klara sin ekonomi, hyran och annat. Oskar Lindkvist drar väldigt kategoriska och onyanserade slutsatser av de förslag som vi lägger. Jag tycker att det är litet olyckligt att man gör så kategoriska uttalanden som att vi skulle tycka förfärligt illa om att stödja dem som har det svårt och de svaga i samhället. Så är det alls icke. En stor del av vår politik går ut på att vi skall ha resurser och möjligheter att hjälpa dem som verkligen behöver stöd och hjälp. Vi vill inte ha en politik som innebär att alla stöder alla genom att vi har en så omfattande subventionspolitik att vi måste ha ett så omfattande skattesystem. Den modellen går inte — den håller inte i längden. Men vi måste ha tillräckliga resurser för att kunna hjälpa dem som verkligen behöver stöd och hjälp. Den fråga som Ulf Adelsohn fick i en skola har jag inte någon anledning att här ytterligare kommentera. Jag känner inte till bakgrunden till den. Men om jag drar rätt slutsats av det som Oskar Lindkvist anser, är tanken den att man inte själv skall betala det som man förbrukar, utan det skall någon annan göra. Jag är generellt sett litet tveksam till den inställningen.